Fru talman! "Många av dagens samhällsproblem, såsom sjuklig masskonsumtion, samvetslös miljöförstöring, respektlöshet mot äldre och politikerförakt har, enligt vår mening, sin yttersta orsak i frånvaron av en religiöst och kulturellt förankrad värdegrund. Sverige genomgår en djup identitetskris där allt fler börjar omvärdera och ifrågasätta det moderna projektets innehållslöshet, utpräglade relativism och värdenihilism. Det är ett gott tecken." Fru talman! Detta är inte ord som jag har formulerat. Så uttrycker sig nämligen två unga svenska muslimer. De tar Uddevallapolitikernas klåfingrighet inför skolavslutningen som utgångspunkt, när de skriver om det moderna projektets rotlöshet. Deras budskap är egentligen en ivrig uppmaning till oss att inte visa förakt för svensk tradition och kultur, att inse att om vi svenskar inte känner oss trygga i vår egen identitet, så kommer vi inte att respektera andras. Och en kulturell eller etnisk respektlöshet, en brist på etik i vårt vardagsliv, är sannolikt ett av de största framtidshoten. Fru talman! Personligen blir jag förskräckt när jag hör och läser om att det monteras övervakningskameror på skolor, att det är synnerligen vanligt med poliser på skolgårdar nuförtiden, att lärare utsätts för våld och känner sig ängsliga och rädda, att ca 100 000 elever är mobbade, att massor av elever inte får betyg osv. Vi kan ju sitta här i riksdagen - en del gör ju det även om det inte är så många - och tala oss hesa om utbildningens roll för framtiden, och vi kan satsa resurser i det oändliga. Men rinner dessa ut i svarta hål och skolorna blir förvaringsplatser där oordning och rädsla råder, då har vi alla anledning att frukta framtiden. Vi vet att morgondagens samhälle kräver utbildning och kunskaper. Jag tror dessutom att det är angeläget att stryka under att en förutsättning för att vi skall slippa de stora och splittrande löneskillnaderna och en stor social spänning i vårt samhälle är att vi kan garantera lugn, ro och trivsel i våra skolor. Det är ingen hemlighet för någon - jag vågar säga inte för någon i Europa - att de ungdomar som kommer efter i skolan, de grupper som hamnar vid sidan om och enbart genomlider skolan, lätt blir de grupper som fastnar i svåra sociala och ekonomiska omständigheter. Fru talman! Det finns mycket som vi politiker har anledning att engagera oss i, mycket som inte kostar pengar. Ingen bestrider att vi har ett ansvar för hur anslag fördelas. Men vi har också ett ansvar för att hålen i samhällsekonomins botten tätas, så att inte resurser i onödan bara försvinner. Vi har ett ansvar för att ordning och trygghet är förhärskande på gator och torg, på skolgårdar och, förstås, i undervisningssalar. Vi vet alltför väl att välfärdssamhället inte regleras enbart via kronor och ören. Vi vet ju att trivsel och förutsättningar för en trygg framtid inte enbart har med BNP-siffror att göra. Vi gör ständigt gällande att Sverige måste få en kraftig ekonomisk tillväxt för att kunna placera sig bland de ledande nationerna i världen, och det är naturligtvis helt riktigt och sant. Men jag vågar frankt påstå att Sverige inte placerar sig där med mindre än att vi får fason på skol och undervisningsväsendet, vinner tillbaka respektfullhet och kvalitet i svenska skolor. Och så måste vi uppgradera föräldrarnas och hemmens möjlighet att främja trygghet och överföra respekt för medmänniskors värde och integritet. Jag begriper inte att det skall behöva gå år efter år utan att vi samfällt tillstår att välfärdssamhället är beroende av fungerande hem, att våld och rotlöshet som motkraft kräver den trygghet som hem och familjer kan ge och i regel också ger. Det är inte att ropa på Sörgården eller att tro på något "Idyllien". Det är att våga göra sig kvitt en del ideologisk rappakalja som har spridits under senare decennier, då familjemiljöer har misskrediterats genom kollektivismen. Fru talman! Under helguppehållet har vi av förklarliga skäl via medierna fått oss till del en mängd intervjuer och uttalanden av statsministern och statsråden. Alla dessa deklarationer har ett genomgående tema: Vi socialdemokrater har inte gjort några fel, vi gör inga fel och vi kommer aldrig att göra några fel. Skulle det någon enstaka gång tillstås att det kanske har funnits någon skavank i uppträdande och beslut, så är det LO som nås av detta. För övrigt gäller något slags ofelbarhetsdogm. Gå in i databaser och läs vad som har sagts, så skall ni se vilken uppsjö på självförtroende och fullkomlighet ni möter. Herr talman! Det är väl i och för sig lätt att förstå att varje regeringsledamot vill uppamma optimism. När arbetslösheten plågar, när människor känner ängslan över att hemtjänsten inte räcker till och faktiskt får uppleva detta inpå bara kroppen, när barnfamiljer pustar inför alla ekonomiska uppförsbackar, när många äldre med rätta tycker sig orättvist behandlade, då är det inte ett uns egendomligt att regeringen med Göran Persson i spetsen vill skapa optimism. Men finns det verkligen inte någon gång anledning till några nypor ödmjukhet? Jag tror faktiskt att det är en förutsättning för att politiken skall återvinna en del trovärdighet. Herr talman! Påtalar man från oppositionshåll att pengarna till vården inte räcker, vilket för övrigt alla partiers representanter i den stora sjukvårdsutredningen är överens om, då börjar de socialdemokratiska regeringsledamöterna genast att rabbla den läxa som de kan som ett rinnande vatten. Då får vi höra hur Socialdemokraterna 1994 fick överta nära nog allt elände under solen. Presenterar man från oppositionshåll förslag på åtgärder som skulle lätta bördorna för de ekonomiskt svagaste grupperna - flerbarnsfamiljer med små inkomster och pensionärer med ingen eller liten ATP - då vet man att nästa utantilläxa kommer med rekylverkan. Då heter det: Ni kristdemokrater skall ju ty er till Moderaterna, och Moderaterna vill ju beröva kommunerna en väldig massa miljarder. Detta säger en socialdemokrat år 1997 utan att blinka, trots att hon eller han innerligt väl vet att det var Socialdemokraterna själva, inte fyrpartiregeringen, som sänkte arbetslöshetsersättningen, sänkte barnbidraget, tog bort flerbarnstillägget, försämrade pensionärers hyresbidrag, ökade medicinkostnaderna och förpassade u-hjälpen under den s.k. skammens gräns. Blir sedan Göran Persson riktigt trängd, drar han till med att han är utsatt för personförföljelse, för kampanjer mot honom som person. Efter två års regerande, och därtill kan förstås läggas att socialdemokratin obestridligt bär ansvar för flydda decennier, ter det sig ju helt orimligt att försöka framställa det som om partiet har monopol på något slags politisk oförvitlighet. Sanningen är ju att vare sig fyrpartiregeringen 1991-1994 eller den socialdemokratiska regeringen före 1991 eller efter 1994 bör försöka införskaffa omdömet ofelbar. I dag är ca 13 % av den arbetsföra befolkningen utan regelrätt arbete - i dag! I dag tar arbetslöshetsutgifterna musten av vård, omsorg och övrig offentlig verksamhet. Det sker i dag! Göran Persson kan väl inte mena att han och hans regering har uppfunnit någon ny doktrin som säger att budgetsanering och satsning på sysselsättning aldrig kan gå hand i hand? Det finns absolut ingenting som säger att två år skulle vara en för kort tid för att lätta på trycket för näringslivet, där de nya arbetsplatserna ju måste fram. Det finns heller ingen som helst möjlighet att, om man vill vara seriös, påstå att det under två regeringsår inte existerar möjligheter att öppna för jobb inom tjänstesektorn. Herr talman! I dag den 22 januari 1997, saknas det resurser i vården. Det är sannolikt denna dags största tragedi att inte alla människor som har behov av vård och omsorg behandlas på ett värdigt och anständigt sätt. Vi har hört åtskilligt om vårdgarantin, om att man skall komma till och bli opererad inom rimlig tid. Det finns åtskilligt att ta fasta på i den debatten. Men är det inte hög tid att också ta upp ett resonemang om ett slags hemtjänst och sjukhemsgaranti, ett slags värdighetsförsäkran för åldringsvården? Det skall finnas några minuter till samtal. Det skall existera möjligheter att bry sig om. Klinikfärdighetsbegreppet måste rensas ut, det borde vi vara överens om. Senildementa och mentalt krya åldringar skall inte blandas hur som helst. Inom kommunernas åldringsvård skall det finnas kompetent medicinsk personal - både sjuksköterskor och läkare. Den sjukhemsplacerade skall inte skiljas från sina anhöriga många mil bort osv. Nog borde vi få en värdighetsgaranti för åldringsvården för våra gamla? Jag har nämligen den uppfattningen att om vårdgarantin kommer på tal för oss som är i arbetsför ålder, är vi i regel i de omständigheterna att vi kan tala för oss själva och ställa krav. För många som har hemtjänst eller befinner sig på sjukhem existerar långt ifrån ofta möjligheten eller orken att göra detta. Därför måste vi i första hand ta ett generellt ansvar för deras vård och omsorgskvalitet. Herr talman! Jag kan faktiskt förstå att socialdemokratin under den gamla goda tiden kunde fastna i både självgodhet och maktfullkomlighet och få folk i allmänhet att tro att man hade näst intill monopol på all klokskap. Ett så långt maktinnehav bäddade väl nästan för dylika föreställningar. Men i dag vet vi ju allihop om vi vill vara ärliga - och låt oss vara det, annars förtvinar respekten för och tilltron till politiken ytterligare - att politiken har åtskilligt av rådvillhet och oförmåga i sig, och att det därför ligger ett stort mått av förnuft i att, som det brukar heta, ta skeden i vacker hand. I början av 90-talet ordades det mycket om "den enda vägen". Jag tror för min del inte på den typen av politiska maximer, och jag använde aldrig det uttrycket själv. Men, Göran Persson, även om ni inte använder det uttrycket, så håller ni er med minst sagt lika monopolistiskt uppträdande. Är det inte dags snart att, åtminstone i åthävor, tillstå att ni kört fast, att det är svårt att hitta vägen framåt, att ni saknar kompassriktning men att det nu är hög tid att lita mer på individens kreativitet än på kollektiva lösningar? Är det inte dags att tillstå att vi måste våga prioritera i dag och inte låtsas som om allt löser sig om vi kan skrapa ihop resurser i morgon? Är det inte dags att skrota gamla värdeladdade motsatsord mellan den privata och den offentliga sektorn? Är det inte dags att öppet och ärligt anamma den ideella sektorn? Det är väl på sitt sätt en prestation, och tyder onekligen på en viss typ av mod, att utsätta folk för så stora besparingar att människor inte vet sig någon levandes råd. Om Göran Persson till varje pris vill inhösta beröm, så visst, det skall ju inte förnekas att han tillsammans med Centerpartiet ryckt av människor, inte minst de ekonomiskt svagaste grupperna, så mycket resurser att dessa grupper fruktar för morgondagen. Detta kan självfallet karaktäriseras som mod, och man kan förvisso ifrågasätta om någon annan än Göran Persson och hans regering skulle ha dristat sig att sänka barnbidrag och försämra för pensionärer och arbetslösa i en sådan omfattning som nu skett. Men vad som fordras nu i dag, och under året framöver, är ju energi för framtiden. Det är ju vind i seglen. Det är ju framtidstro. Det är också arbetstillfällen och åter arbetstillfällen, och i detta det viktigaste politiska uppdraget står sig Göran Persson hittills alldeles uppenbart ganska slätt. Nog är det påfrestande att se hur arbetskraft inom vårdsektorn och byggsektorn ger sig över till Norge. Det är nedstämmande att se att Sverige rutschat ned i bottenläge. Vi måste ur det här grötandet nu, Göran Persson! Vi måste få människor att känna respekt för politiken och tro på en tryggad morgondag. Sätt nu i gång att regera! Vi har ju läst att Göran Persson gärna skulle ha velat bli präst. Låt mig inte minst därför, herr talman, få ge statsministern ett skriftens ord: "En vindspejare får aldrig så och en molnspanare får aldrig skörda."

Herr talman! Så har vi då lyssnat på alla goda råd om vad regeringen bör göra. När man tar till sig intrycken är det ingen hejd på goda förslag; mer av allt, och dessutom lägre skatter! Regeringens otacksamma uppgift har varit att städa upp efter en sådan politik. När man hör en av dem som kanske mer än andra var ansvarig för detta, Alf Svensson, breda ut sig i moraliska toner omkring det svåra städarbete som vi har gjort, så känns det faktiskt något bittert. Men vi tänker hålla fast vid en ordentlig ekonomisk politik. Vi tror aldrig att de människor som är beroende av pensioner, som är beroende av vården, att de ungar som för sin framtid är beroende av en bra skola bäst hjälps av att vi börjar låna pengar igen och sätta oss i skuld till utländska bankirer. Den tiden är förbi. Vi skall inte tillbaka dit igen. Jag skäms inte ett ögonblick för att det var socialdemokratin som ryckte landet ur den djupa krisen, och jag är glad över att det skedde i samarbete med att annat folkrörelseparti, Framför oss ligger nu nästa uppgift, att med kraft pressa tillbaka arbetslösheten. Vi vet att det inte går att göra det om inte vår ekonomi först är i ordning. Räntorna är låga nu. Inflationen är borta. Reallönerna stiger. Hyresutvecklingen ligger still. Industriinvesteringarna är i topp. Sverige är på väg in i en situation där vi har flera goda år av ekonomisk utveckling framför oss. Nu gäller det också att den optimismen sprids till vanligt folk. Det gäller att de känner att den genomstädning som vi har gjort av de gemensamma finanserna har varit till för att ge dem trygghet - trygghet i förvissningen om att de gemensamma socialförsäkringarna, vården, omsorgen och utbildningen också i fortsättningen skall vara av hög kvalitet och stå till deras förfogande. Jag inser att framför allt en del av den kritik som jag tror Gudrun Schyman framförde är berättigad. Det finns många människor i dag som känner att de håller på att lämnas åt sidan, att de inte är med i samhällsutvecklingen, att de ställs utanför. Socialdemokratin har aldrig kunnat acceptera det, och vi kommer inte heller nu att acceptera det. När vi nu sätter kampen mot arbetslösheten i centrum är det inte enbart därför att människor skall ha jobb för arbetets egen skull, utan också därför att det gör att människor är delaktiga i samhällsutvecklingen. Det är en gammal klassisk socialdemokratisk uppfattning. Jag vet också, eftersom vi har tillgång till de bedömningar som nu görs i Finansdepartementet, att de offentliga finanserna utvecklas på ett mycket bättre sätt än vad vi trodde. Vi har hela tiden varit mycket försiktiga och legat i underkant i våra bedömningar. Nu ser vi att vi för 1998 kommer att nå balans i våra gemensamma finanser. Det trodde ingen var möjligt för några år sedan. Men inte bara det, vi kommer också 1998 att ha ett utrymme därutöver. Vi går mot ett överskott i de offentliga finanserna. Vi har aldrig strävat efter ett överskott 1998. Vi har strävat efter siffran noll, efter att vi vid valperiodens slut skulle vara i ett läge där vi kunde säga att Sverige nu betalar för sig igen. Det överskottet, som är i storleksordningen 10 miljarder kronor, kommer - det kan regeringen redan nu säga - att användas i budgetarbetet för att stärka vården, för att stärka omsorgen och för att stärka skolan. Jag skulle tro att det även med en sådan satsning ändock, av siffrorna att döma, blir några kronor över, och kanske har vi trots detta inte balans utan ett litet plus i de offentliga finanserna. Det är egna pengar. De är inte lånade av Anne Wibble på Wall Street. Det är egna pengar. De är inte uppraggade av Lars Tobisson hos tyska bankirer. Det är egna pengar, inte sådant som en trängd statsminister har fått be om utomlands. Vi är där nu. Nu kan vi ställa ut löften om förbättringar i välfärdssystemet, inte utifrån lånade pengar utan utifrån egen produktion i Sverige. Det har inte varit lätt. Det har varit fyllt med spe och spott, och det har varit avhånat som politiskt projekt. Som traditionell socialdemokrat är jag av den uppfattningen att vi innan vi förbrukar pengarna också skall ha dem i handen. Det lärde jag mig av mina föräldrar. Det är den generationen socialdemokrater som i mångt och mycket har byggt det svenska folkhemmet. Vi är stolta över detta, och jag tror att den stoltheten delas av Centerpartiet. Förbättringar i vård, omsorg och utbildning ger inte bara en höjning av kvaliteten för människor i deras liv och i deras vardag, utan det ger också arbetstillfällen. Det är klart att vi inte kan acceptera att arbetslösheten innevarande år växer i kommuner och landsting. Vi kommer redan i vårbudgeten att lägga fram förslag av det slaget att vi under 1997 gör insatser som underlättar för kommuner och landsting att behålla sin personal. 1998 skall man kunna möta det med egna pengar i kommunerna och landstingen, för att fortsätta att utveckla vård och omsorg. Det är klart, det där tål inte löften om skattesänkningar. Det tål inga moderata attacker i form av storstilade omläggningar av systemet. Det där är socialt, kanske någon rent av skulle säga liberalt. Jag föredrar att säga socialdemokratiskt. Vi släpper inte greppet, när vi nu har fått det. Det är en hörnsten för vår del att pressa tillbaka arbetslösheten med hjälp av en utveckling i vård, omsorg och utbildning. Där behövs det folk. Nu har vi pengar till det. Vi har inte fått det gratis, vi har själva jobbat ihop det i Sverige. Den högre utbildningen måste vara nästa hörnsten när vi pressar tillbaka arbetslösheten. Vi har gjort en stor insats för att ge grundskolekompetens och gymnasiekompetens till dem som tidigare inte har det. I år sätts den stora utbildningssatsningen i sjön. 100 000 svenskar skall under fem år få en rejäl grundutbildning. Men det räcker inte. Vi skall ligga längst fram även när det gäller högre utbildning och forskning. För det krävs också resurser. Jag vill att de svenska ungdomar som nu går i gymnasieskolan skall kunna beredas plats på en högskola och få den start på vuxenlivet som de vill ha. Då måste också högskolan växa, spridas över landet och förses med forskningsresurser. Också till det räcker resurserna. Jag tycker att vi har ett bra näringsklimat i Sverige. Många nya företag startar. Vi har låg bolagsskatt, så låg att omvärlden klagar på den. Vi har en rekordartad investeringsnivå i industrin. Men det finns kritik, som kommer från framför allt de små företagarna och som man inte skall blunda för utan lyssna till. Vi vill, i samverkan med företagarna och deras organisationer, i programmet för att pressa tillbaka arbetslösheten också ha en rejäl satsning på de små företagen. Vi vill avveckla kärnkraften. Det ger nya jobb. De som hävdar motsatsen befinner sig i en väldigt konstig debattsituation. Den här kammaren är ju efter Lars Tobissons klargörande besked för några månader sedan överens om att det inte skall byggas någon ny kärnkraft i Sverige. Kärnkraften är inte evig, det begriper alla. Vad vi tvistar om, är om den skall gå i fem år, tio år eller tjugo år till. Vilket samhälle ser de människor framför sig som hävdar att avveckling av kärnkraft ger arbetslöshet, när de faktiskt har accepterat att de tolv verken skall fasas ut? Vi vill påbörja avvecklingen av kärnkraften. Vi vill, ännu bättre uttryckt, börja en radikal omställning av vårt energisystem baserat på inhemska förnybara energikällor. Det är ett ekologiskt samhällsbygge. Vi har talat mycket om det. Jag är övertygad om att välfärdspolitiken i framtiden kommer att behöva förknippas också med en dimension som vi kan kalla för ekologisk. Människor vill inte bara ha trygghet för sin egen del i form av trygghet mot inkomstbortfall i händelse av sjukdom och att veta att ungarna har det bra i skolan. Allt fler känner också att det vi lämnar efter oss i form av jord, vatten och luft skall vara rent. Vad är välfärd om inte detta är rent? Det ekologiska samhällsbyggets första stora projekt kommer att vara omställningen av energisystemen. Det finns något slags dysterhet i debatten som tar sig uttryck i att de som är kärnkraftsförespråkare men som ändock har sagt att den inte skall byggas ut mer är dystra. Det är moderaternas dilemma. De älskar kärnkraften, men den skall inte byggas ut mer. De som tror sig vara de enda som förespråkar en avveckling och enda som har rätt att driva dessa idéer, de gröna, är också dystra och sysslar med väldigt mycket av låga personangrepp och surmulen kritik. Var glada, ni gröna! Det kommer en samhällsförändring som ni aldrig själva skulle ha orkat driva fram. Är ni konstruktiva, öppna för diskussioner och kompromiss kommer ni kanske att vara med på den färden. Annars finns det andra med rejäl förankring i myllan som kommer att vara med och driva på regeringen i den här processen. Det kan jag försäkra er. Här har ni det: Kommunerna, den högre utbildningen, de små företagen och den ekologiska omställningen. Det är ett program som ger arbete på kort sikt, men det är en långsiktig samhällsförändring det handlar om. Det som i närtid kanske bekymrar mig mest av allt, och som regeringen inte förfogar över, är den process som arbetsmarknadens parter skall hantera som handlar om lönebildningen. Den måste också komma på plats och fungera för att vår strategi att halvera arbetslösheten skall lyckas. Regeringen äger inte själv projektet. Vi delar i den svenska modellen ansvaret med arbetsmarknadens parter. Nu har de ansvaret, och de skall redovisa under våren. Det är spännande att se vad de presterar. Tillbakapressandet av arbetslösheten är en del i ett politiskt bygge, i en vision, som också rymmer de klassiska socialdemokratiska värderingarna om trygghet, rättvis fördelning och solidaritet. Där bör vi titta på en del av effekterna av saneringsprogrammet. Det ansågs för några år sedan vara ett samhällsbygge som var omodernt. Det var det liberala som skulle gälla, och inte nog med det. Det var det nyliberala som skulle gälla. Sänk skatten. Sälj ut kommunernas och statens tillgångar. Avreglera. Privatisera. Bryt ner de gamla strukturerna. Öka löneskillnader. Gör att de fattigare blir fattigare och de rika blir rikare. Satsa på en sådan politik, säger nyliberalerna. Då får vi en god samhällsutveckling. Projektet är prövat med förfärande resultat. Det påbörjades en ansats också i Sverige, men motkrafterna var för starka. Det socialdemokratiska välfärdsbygget och våra värderingar går djupt in i det svenska folket. Den skattesänkarpolitik som Moderaterna lanserade och försökte sig på i regeringsställning, och som slutade med statsfinansiella bekymmer av sällan skådat slag, försöker man nu återigen lansera i olika programskrifter. Tobisson, är snart ensamma kvar på den internationella scenen att driva det nyliberala projektet. Jag har ingenting emot att Moderaterna blir isolerade. Men det känns rent mänskligt litet tragiskt att se Tobisson så övergiven och borttappad. Skulle det inte vara klokt, Tobisson, att också de svenska moderaterna sade att det inte var någon bra idé? Vi behöver en gemensam svär där vi tar ansvar för varandra, där den svage vet att det finns en stödjande hand och de gamla känner att de har sin rätt precis som de unga och starka. Det behövs en solidaritet generationer emellan och grupper emellan i samhället. Välfärdspolitiken är ett uttryck för detta. Den har också varit oerhört effektiv och rationell ekonomiskt. Vi kan konstatera att uppslutningen i Sverige kring traditionell välfärdspolitik i dag opinionsmässigt kanske är större än på mycket länge. Vi gläds åt detta. Jag är säker på att när vi närmar oss valdagen kommer också väljarna att känna igen Socialdemokraterna i den positionen. Står Moderaterna kvar i det nyliberala, dessutom med de två andra stödpartierna, här företrädda av Alf Svensson och Lars Tobisson, förknippade med sig, räds inte jag den debatten. EMU ligger framför oss. Vi tar ställning i Sveriges riksdag, i den här församlingen, under hösten. När också det är utklarat tycker jag att det är bra att Lars Tobisson så tydligt deklarerar att det är riksdagen som bestämmer. Då kan vi lämna det bakom oss. Innan riksdagen går till beslut bör svenska folket ha fått tid att grunna litet. Människor måste få tänka efter och fundera: Vad betyder detta för mig? Det är inte Tobisson, jag och några andra som ensamma skall fatta detta beslut. Det skall vara förankrat i det svenska folket. För vår del, i ett folkrörelseparti, betyder det att man ger tid för människor att läsa och studera, ställa frågor och reflektera. Därefter går man över i en beslutsfas och tar ställning i demokratisk ordning. Vi har hela tiden sagt att vi tar ställning på vår kongress i höst för Socialdemokraternas räkning. Nu sitter studiecirklarna, nu diskuteras det på de socialdemokratiska föreningarna, nu samlas kvinnoklubbarna och fackföreningar och tänker och reflekterar kring den monetära unionen. Sedan får vi vårt underlag, och därefter tar vi ställning. Jag tänker inte låta mig drivas in i någon ja eller nej-linje i förtid. Det kommer också att bli en sådan diskussion när vi från den socialdemokratiska partistyrelsen har formulerat vår uppfattning, och det blir flera månaders kampanj inför vår partikongress. Det tillhör demokratin. Jag är glad för att vi i den här stora frågan tog oss det utrymmet. Eftersom Moderaterna är så säkra på den monetära unionen besitter de väl svar på en del av de frågor som vi andra oroligt ställer oss. Vi har pekat på risken för att man med en monetär union också skulle få en finanspolitik på europeisk nivå, att skatter och avgifter och t.o.m. sociala reformer skulle börja formuleras på europanivå. Det har viftats bor i Sverige som nästintill tossigt. Jag har lyssnat på debatten i Europa. Jag har t.o.m. suttit med vid borden. Jag vet hur tongångarna går, och därför har jag ställt frågan. I förra veckan kom en bekräftelse från EU kommissionen på att man just har startat ett sådant studiearbete. Jag skulle vilja fråga Lars Tobisson och moderaterna: Ser ni någon risk i att skattepolitiken blir europeisk? Ser ni någon risk i att den här församlingen tappar en del av sitt beslutsutrymme och det förs till Europanivå? Är det en utveckling som moderaterna skulle hälsa med tillfredsställelse, eller kommer ni att hålla emot i en sådan process? Till vårens stora dagordning hör också pensionsfrågan. Det är märkligt att Leijonborg försöker misstänkliggöra våra ambitioner. Vi vet väl bättre än något annat parti att det är bra för de grupper som av tradition stöder socialdemokratin om vi kan få en fempartiuppgörelse om ett pensionssystem som är stort, gemensamt finansierat och omfattar alla. Det är ett bra pensionssystem. Det har haft en del skavanker, som vi vill rätta till. Vi har dessutom tagit oss orådet före att innan vi går till beslut hålla ett rådslag bland våra medlemmar. Detta är ju trots allt ett av de största besluten riksdagen skall fatta, och man kan bara inte sitta i en liten grupp politiker och driva igenom en sådan jättereform. Den skall också förankras demokratiskt. Vi har sagt att det efter en sådan diskussion finns vissa skavanker som vi rimligen bör rätta till. Av partiledaröverläggningarna förra veckan gör jag bedömningen att detta nu går att driva med full fart framåt. Jag är mycket optimisisk om att vi får propositioner om ett nytt pensionssystem, signerade av Maj-Inger Klingvall. Också den saken tycks nu vara på plats. Sammanfattningsvis, herr talman, har det som vi genomfört kritiserats hårt av många, i dag t.o.m. här från talarstolen - som vanligt med attacker riktade mot min person. Det får man stå ut med. Jag inser det. Men nu är vi där - vi ser nu att det trots allt har gett resultat. Vi vet att vi nu får ett utrymme. Nu får de som säger sig företräda välfärdspolitiken välja. Det kommer naturligtvis, åtminstone från ett håll här i kammaren, att resas krav på att det nya utrymme som växer fram skall användas för skattesänkningar. Jag tycker att det skall användas för vården, skolan och utbildningen. Vi får väl så småningom se hur kammaren linjerar upp sig. Jag kan kanske förutskicka en gissning om att en och annan av dem som från talarstolen i dag uttryckt sig rätt så nedlåtande om regeringspolitiken kan få en del bekymmer vid ett sådant val. För mig som socialdemokrat har de här två åren varit tunga och besvärliga. Men de var mödan värd. Nu har vi lagt ett fundament för välfärdspolitiken. Nu kan vi återigen diskutera hur arbetslösheten skall pressas tillbaka, hur tryggheten skall utvecklas och hur detta skall ske rättvist och solidariskt. Det är inget dåligt läge för en socialdemokratisk regering mitt i en valperiod, och situationen blir inte sämre av att det har brett stöd i parlamentet och att det är förankrat bland två folkrörelsepartier. Herr talman! Jag tror att vårens arbete i riksdagen kommer att präglas av en helt annan ton än det vi nu har bakom oss. Bakom oss låg gnetandet, sparandet, det trista, det svåra och det som krävde oerhört mycket självövervinnelse. Framför oss ligger mer av traditionellt arbete för en politiker, åtminstone i Sveriges riksdag, nämligen hur samhället skall utvecklas och göras bättre - inte bara för de starkaste utan för alla människor. Det är det som politiken nu skall handla om. Tack för att ni har lyssnat.

Herr talman! Göran Persson lovade i sin replik till mig tidigare att återkomma med svar. Det gjorde han inte. Han sade inte vad han anser om EMU, men han ställde nya frågor. Jag skall svara på dem. Jag tror inte på möjligheten till någon gemensam finanspolitik eller gemensamma skattebeslut i EU. Det har varje land vetorätt emot, och jag själv är inte för detta. Däremot är jag övertygad om att det närmare samarbetet kommer att framtvinga en anpassning av ländernas skattestruktur till vad som gäller generellt, och i det avseendet har Sverige mycket att göra. Göran Persson vill gärna få det till att det var Moderaterna och de borgerliga som fördärvade ekonomin och skapade arbetslöshet. År 1991, när Socialdemokraterna lämnade makten, var arbetslösheten på snabb uppgång. Vi fick hejd på den uppgången, och när vi lämnade över 1994 sjönk arbetslösheten. Det dröjde ett år, och nu stiger den kraftigt igen. Vad tror Göran Persson att det beror på? Vi fick i går Industriförbundets rapport. Det finns inte mycket som tyder på att vi går mot en bättre utveckling. Tillväxten kommer att ligga kvar på ungefär en procent 1997. Det betyder att den rekordstora arbetslösheten växer ytterligare. Det saknas inte analyser av vad som behöver göras. Nyligen har två internationella bedömningar av den svenska ekonomin samstämmigt pekat på behovet av grundläggande strukturella reformer. Det är väl det som Göran Persson kallar för nyliberalism. Liksom oräkneliga gånger tidigare lyfter OECD i sin Sverigerapport fram behovet av reformer på arbetsmarknaden och vikten av en mindre offentlig sektor. Man säger att det är avgörande för vårt lands förmåga att trygga jobben och välfärden. Men regeringen passar. Det enda som hörs från Regeringskansliet är en förhoppning om att parterna själva till slutet av mars skall tala om hur de klarar lönebildningen. I förrgår presenterade SNS konjunkturråd sin årsrapport. Nytt för i år var att man låtit fem ledande utländska ekonomer bedöma Sverige utifrån ett internationellt perspektiv. Det blev kanske litet nyliberalt. Den isländske professorn Thorvaldur Gylfason konstaterade att när vi i Sverige diskuterar huruvida en liberalisering och decentralisering av arbetsmarknaden är bra eller dålig, genomförs sådana reformer i Nya Zeeland och flera andra länder. Samtidigt som arbetslösheten stiger i det handlingsförlamade Sverige sjunker den i Nya Zeeland. Tyvärr, herr statsminister, finns det mycket som tyder på att 1997 blir ytterligare ett förlorat år för massarbetslöshetens regering. Eller kommer Göran Persson att våga ta de debatter och konflikter som krävs för att man skall kunna bedriva en politik som gör Sverige till ett växande samhälle? Min fråga är obesvarad och kvarstår: Vad vill statsminister Göran Persson använda den politiska makten till?

Herr talman! För dem som lyssnade på vad jag sade framstår vådan av färdigskrivna repliker i all sin glans efter Tobissons inlägg. Vad vi skall göra linjerade jag tydligt upp. Jag talade också om att resurserna fanns. Det är ingen tvekan om att det är lätt att spika in programmet en gång till: Kommunerna - vård, omsorg, utbildning. Resurser finns för en sådan expansion. De små företagen, den högre utbildningen och omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle - där ligger stora insatser för sysselsättningen. Ett modernt och ekologiskt uthålligt Sverige - det är vad det handlar om. År 1996 var ett förlorat år för sysselsättningen. Det är riktigt, Lars Tobisson. Sverige satt tillsammans med andra länder i den sitsen. Vi hade heller inget statsfinansiellt utrymme att kunna hantera utvecklingen med motåtgärder. Vi var fortfarande för svaga. Lars Tobisson kan ju titta på utvecklingen i Tyskland, Sveriges viktigaste exportmarknad, för att se att den var precis den samma som i Sverige. Vad jag nu säger är att vi har återhämtat oss så pass och vunnit så pass mycket styrka att vi kan och orkar göra insatser själva för att pressa tillbaka arbetslösheten. Men att Kohls Tyskland gick snett under 1996 kan rimligen knappast lastas den svenska socialdemokratiska regeringens bristande beslutsförmåga. I så fall är den märklig till sin karaktär. Det som Tobisson sade om EMU tyckte jag var intressantare. Han sade att han inte vill ha en gemensam skattepolitik. Han ser inte det framför sig, han tycker inte att det är önskvärt och han är emot det. Men han säger också att EMU kan framtvinga en sådan utveckling. Är då EMU ett bra projekt om det kan framtvinga en utveckling som Lars Tobisson är emot?

Herr talman! Det är inte EMU som framtvingar en politik i den riktning som jag önskar. Det är i stället det förhållande att vi i Sverige oavsett om vi är med i EMU eller om vi står utanför - kanske ännu mer om vi står utanför - tvingas att anpassa vår skattestruktur så att den inte avviker på ett sätt som gör att Sverige konsekvent får lägre tillväxt än andra länder. Statsministern säger nu att han medger att från arbetslöshetssynpunkt var 1996 ett förlorat år. Det värsta är att vi nu får allt starkare belägg för att även 1997 blir ett förlorat år därför att regeringen inte i tid har genomfört de strukturreformer som behövs. Göran Persson berömde sig i sitt inlägg av att inte spendera pengar som han inte har i handen. Sedan satte han ogenerat i gång att på olika ändamål fördela det överskott som han räknade med 1998. Jag vågar påstå att med den politik som förs nu uppstår inte den situationen. Ta det lugnt på den punkten! Jag har flera gånger i dagens debatt frågat Göran Persson vad han vill göra med makten. Vill han använda den för att göra det bättre för människorna eller ser han politiken som ett spel för att hålla Carl Bildt borta från statsministerposten? Jag fick en motfråga om kärnkraften tidigare som jag tyckte tydde på att han egentligen ser kärnkraftsfrågan som ett positionsspel. Vi moderater kommer alltid att se den som en rent sakpolitisk fråga. Detta tycker jag är det tydligaste exemplet på hur det politiska spelet har fått tränga ut den seriösa analysen och diskussionen. Det som försiggår i förhandlingar om kärnkraftens framtid har för länge sedan lämnat den sans och balans som man kan kräva av en politisk diskussion. Det är nu inte osannolikt att man kommer att fatta ett beslut om att stänga av centrala delar av svensk energiproduktion. Hälften av all svensk el kommer från kärnkraften. Som en följd av det kommer fabriker att läggas ned och arbetstillfällen att försvinna. Statskassan belastas med kostnader på tiotals miljarder kronor som vi alla får betala tillsammans med det pris som en sämre miljö utgör. Regeringen kan på det här viset släcka ljuset för Sverige. I förra veckan vädjade företagsledare i företag med över 800 000 anställda till regeringen att besinna sig. Avveckla avvecklingsförhandlingarna! var deras uppmaning. Det är framtiden för dessa företags 800 000 anställda som är en del av insatsen i regeringens energipolitiska spel. Det handlar inte om några tekniska terawattimmar eller någon anonym aktieägare. Det handlar om 100 000-tals människor som riskerar att bli drivna från arbete, hus och hem om regeringen låter partitaktiken gå före en energipolitik som finner sin grund i den verklighet där människor har sin vardag. Jag vet att detta är en verklighetsbild som delas av en majoritet i denna kammare. Om den socialdemokratiska gruppen tilläts rösta fritt i frågan är jag övertygad om att det skulle bli en bred majoritet mot en förtida avveckling. Men om regeringen låter det politiska spelet, taktiserandet, vara avgörande kommer vi att få se arbetslöshetstal på runt 40 % på en del orter. Arboga, som det har talats så mycket om här, kommer att framstå som en sysselsättningspolitisk nysning i sammanhanget. Den regering som stänger av kärnkraften stryper också livsluften för orter som Hofors, Hagfors, Avesta, Vargön, Oxelösund och många fler. Det är svårt att tänka sig en politik som på ett mer systematiskt sätt slår mot förutsättningarna för människor i framför allt Norrland. Om regeringen genomför den här exempellösa kapitalförstöringen kommer alla svenskar att få betala en kostnad genom lägre välstånd. Många kommer att tvingas betala med sina jobb, och alla kommer att få betala med en sämre miljö. Detta för att det socialdemokratiska partiet vill uppnå ett politiskt pris som knappast kan vara till glädje för många utanför denna kammare eller utanför Regeringskansliet. Herr statsminister! Är det denna linje som regeringen väljer?

Herr talman! Regeringen tar konsekvenserna av den insikt som Lars Tobisson också har gett uttryck för här i kammaren. Han har ju sagt att det inte skall byggas någon ny kärnkraft i Sverige. Den är inte evig, Lars Tobisson. Redan nu är det uppenbart att det finns en del åldersförändringar i reaktorerna. Lars Tobisson flyr från frågan om vad som skall komma i stället för kärnkraftsel. Men en regering kan inte göra det. Lars Tobisson kunde ha denna något ansvarslösa hållning för 15 år sedan, då den första reaktorns påbörjade åldrande fortfarande låg långt fram i tiden. Men nu när reaktorerna når 25-årsåldern är det väl på sin plats att också de som har satt punkt för kärnkraftsutbyggnaden svarar på frågan: Hur skall vi förse Sverige med el i framtiden? Lars Tobisson och ni andra som sjunger kärnkraftens lov! Sätt inte oss i Sverige i ett sådant läge att vi inte har påbörjat en omställning och att någonting samtidigt inträffar i vår omvärld som inte får inträffa, som i Tjernobyl eller Harrisburg. Vi vet alla vilka politiska opinioner vi då kommer att möta. Vi vet alla hur känslig strömproduktionen i kärnkraftverken är för politiska stämningar. Vi vet alla att den har sin tekniska livslängd. Vi vet alla att inget ytterligare kärnkraftverk skall byggas. Jag vill ta ansvar för Oxelösund, Hofors, Hagfors och alla de andra bruksorterna som Lars Tobisson räknade upp. Det gör man inte som politiker genom att fly från kravet på att långsiktigt ställa om energisystemet. Ju tidigare vi börjar, desto större är sannolikheten att det kan ske på ett sätt där vi bevarar svensk industris konkurrenskraft. Ju längre vi tövar, desto större är risken att Tobisson och hans meningsfränder försätter oss i ett läge där elbrist kan komma att uppstå. Det är så frågan ser ut och det är så diskussionen måste föras om man tar den politiska aspekten på kärnkraften på allvar. Samtalen är konstruktiva och jag hoppas på ett resultat. De leds av energiministern. Från moderaternas sida talas det om strukturreformer. Säg vad det är för något, Lars Tobisson! De är ju ytterligare en av hörnpelarna i det nyliberala systemskiftet. Strukturreformerna innebär lägre lön för vissa och högre lön för andra. De innebär mer av skillnader och mer av klyftor. Piska och morot - piska åt den som har låg lön och morot åt den som har hög lön. Det är så strukturreformerna i det nyliberala systemskiftet har utvecklats. För att sammanfatta kritiken av denna nyliberalism skall jag låna ett uttryck från en känd amerikansk ekonom och professor som nyligen var på Sverigebesök. Visst är det något konstigt, sade han, med den ekonomiska politik där problemet sägs vara att de fattiga är för rika och de rika för fattiga. Det är nyliberalismen och strukturreformerna i ett nötskal.

Herr talman! Jag tycker att det var glädjande att höra att Göran Persson tycker att det är konstigt med ett ekonomiskt system som förespråkar sådana stora och växande orättvisor. Jag hoppas att han också kommer till insikt om att det är just det ekonomiska system som föreskrivs och dikteras inom ramen för den ekonomiska och monetära unionen. Jag sätter min tilltro till att det rådslag som Socialdemokraterna skall ha och den genomlysning av dessa problem som jag utgår ifrån att ni kommer att göra på ett mycket seriöst sätt leder både det socialdemokratiska partiet och dess ordförande fram till denna insikt. Då kan vi bli överens också i den frågan. Jag är glad över att Göran Persson instämmer i den kritik som jag tog upp i mitt huvudanförande. Jag kan också se att många av de punkter som statsministern tog upp är identiska med dem som jag föreslog när det gäller vad som behöver göras på kort sikt. Vi tycker att det är alldeles utmärkt att det ekonomiska utrymme som nu har uppkommit till följd av ett lyckosamt saneringsarbete, som till mycket stor del kom till stånd genom ett samarbete mellan regeringen och Vänsterpartiet, kan utnyttjas till konstruktiva åtgärder för att föra över pengar till vård, omsorg och utbildning. Men jag saknade statsministerns kommentar på en punkt. Det gäller arbetstidsfrågan. Den frågan debatteras på många håll. Den växer underifrån, och opinionen växer. Den växer bland fackföreningsrörelsens medlemmar, och den växer i intensitet i diskussionen i kvinnoförbunden osv. Den växer också på forskarsidan. Vi kommer att få se nätverk som driver på den här opinionen i riktning mot att Sverige måste börja gå in för en rättvis fördelning också när det gäller arbetstiden. Vi kan inte bara skörda frukterna av teknikens utveckling genom massarbetslöshet. Här gäller också den grundläggande principen om rättvis fördelning. Den modell som man har tagit fram i Växjö har vunnit stor acceptans bland olika politiska partier och fackföreningsrörelsen. Den bygger på frivillighet. Man växlar kortare arbetstid mot förväntad löneökning. Problemet med den är att lågavlönade inte har råd. Därför måste det också till ett statligt engagemang i den här frågan i väntan på att vi kommer fram till den nödvändiga och riktiga framtidsreformen, nämligen att vi definierar om normalarbetstidsveckan till kanske 35 timmar i första steget och sedan till 30 timmar. Det är inte en fråga om vi skall eller inte, utan det är en fråga om när. Jag tycker att det vore klokt att regeringen engagerade sig och tog initiativ också i den här frågan, eftersom den är positiv inte bara för sysselsättningen, men också för sysselsättningen. I Växjö har det visat sig att två tredjedelar av den förkortade arbetstiden har fyllts ut med nyanställningar. Det är ett mycket bra resultat. När det gäller EMU vill jag inte ta upp de tekniska frågorna utan jag vill ta upp demokratifrågan. Jag vill ställa en fråga till Göran Persson: Varför vill inte regeringen ha en folkomröstning i den här frågan? De flesta politiska partier har haft en mycket grundläggande debatt i frågan. Socialdemokraterna kommer att ha det nu också. Vi vet att frågan behöver ett folkbildningsinitiativ, eftersom det är en stor fråga. Den var inte uppe i valrörelsen. Den blev inte tillräckligt belyst i samband med valet till EU parlamentet. Vi är flera partier som av demokratiska skäl vill ställa frågan i en folkomröstning. Jag undrar vad statsministern har emot det.

Herr talman! Jag har kort debattid kvar. Låt mig först ta upp arbetstiderna. Jag ser det som en stor välfärdsfråga. Dessa reformer är inte förbi. Vi har haft en parentes under 80-talet med arbetskraftsbrist. Jag tror att vi får en förnyad sådan diskussion. De fackliga organisationerna driver detta redan i avtalsrörelserna. Man tar ut det som en del av löneutrymmet. Vår grundhållning är naturligtvis att det är arbete som skapar välstånd. Det är inte ledighet som gör det. Men när välståndet skall fördelas, kan en del av välståndet tas ut i form av kortare arbetstid. Jag tror inte att vi har satt punkt för den diskussionen ännu. Den kommer att leva. Den blir stor på vår kongress i höst. Det är jag ganska säker på. Egentligen har Lars Tobisson och Miljöpartiet svarat på frågan om EMU och en folkomröstning. Lars Tobisson stod här i dag i kammaren och talade om att det är dags för en ny folkomröstning om kärnkraften. Miljöpartiet har talat om att det är dags för en ny folkomröstning i EU-frågan. Folkomröstningar löser ju uppenbarligen inte på lång sikt det de skall lösa, utan debatten lever vidare. Nu har vi ett utmärkt forum för detta, nämligen Sveriges riksdag. Erfarenheterna av folkomröstningar tidigare, inte minst ute i Europa, är att de splittrar nationer. De löser inte frågorna och enar inte nationerna. De splittrar nationerna i en ja och en nej-sida. Låt riksdagen hantera frågan! Låt den här församlingen fatta detta svåra beslut! På så sätt hävdar vi också riksdagens betydelse även i ett läge där vi går mot alltmer av integrering med Europa i övrigt. Jag tror att det vore synd om vi startar en process som tar ifrån riksdagen svåra beslut och låter dem gå till folkomröstningar. Jag är principiellt tveksam, men även tveksam mot bakgrund av vad jag har sett, inte minst i dag från Lars Tobissons sida när det gäller kärnkraften. Jag är mycket tveksam till folkomröstningens kraft att lösa svåra frågor.
Herr talman! Nu skall vi väl vara överens om, Göran Persson, att det inte är Lars Tobisson som skall styra och ställa i det här landet. Det tycker jag har framgått inte minst av dagens debatt. Vi skall respektera demokratin. Då skall man naturligtvis inte begära en folkomröstning i en fråga där vi redan har haft en folkomröstning. Man skall naturligtvis inte heller ta ett förmodat resultat från en icke utförd folkomröstning som intyg för att det är just folkomröstningsinstitutet som det är fel på. Det är ju hanteringen av frågan som det är fel på. Det handlar ju om valhäntheten från den politiska sidan att faktiskt respektera folkets vilja. Jag ser folkomröstningsinstitutet som en utveckling av den representativa demokratin. Det är ett institut som lämpar sig mycket väl att använda just i stora komplicerade frågor, särskilt när frågan inte har varit uppe till debatt i någon valrörelse. Det är ju det unika med denna stora fråga. Vi är ju överens om att den är större än t.o.m. medlemskapet i den europeiska unionen. Den här frågan har inte behandlats i någon valrörelse. Inget politiskt parti har mandat att avgöra frågan. Det är därför som den bör föras ut till en folkomröstning. Jag hoppas att statsministern är beredd att tänka om också i den här frågan. Vi är ju flera politiska partier som har just den här uppfattningen. Under den korta tid jag har kvar skulle jag vilja ställa en fråga som också rör demokratin. Den gäller pensionssystemet och premiereserven, Göran Persson. Hur skall vi få ett demokratiskt inflytande över de innehållna lönepengar som pensionspengarna utgör? Sedan skall jag be att få överlämna de protester som jag har fått. De är ett uttryck för folkets djupt kända mening.

Herr talman! Det är alldeles rätt som statsministern säger. Vi vill ha en folkomröstning om EMU. Men jag måste säga att jag blir väldigt förvånad över statsministerns syn på demokratin och på folkomröstningen. En anledning till att man inte har en folkomröstning skulle vara att den splittrar nationen. Men det är väl precis då man skall ha folkomröstningar, när vi vet att människor tycker olika. Om alla vore ense fanns det ingen anledning att ha en folkomröstning. Jag måste säga att jag tycker att det var en något förvånande syn på demokratin. Jag tycker att man skall respektera demokratin, och jag tycker att EMU frågan är så otroligt viktig för nationen att vi faktiskt behöver ha en folkomröstning om detta. Göran Persson sade att vi gröna skulle vara glada när det kommer ett förslag som innebär en omställning till ett kretsloppssamhälle. Det är klart att vi kommer att vara glada, men vi har inte tid att vänta hur länge som helst, herr statsminister. Vi hjälper naturligtvis till med förslag och goda idéer för att få till det här kretsloppssamhället. Vi har jobbat med den frågan sedan vårt parti bildades för 15 år sedan, så vi har mycket att komma med. Herr statsminister, det är inte vi som är emot samarbete. Det var regeringen som inte tyckte att vi skulle sitta med i energiförhandlingarna, förmodligen därför att Industriförbundet tyckte att vi var för radikala. Det kanske inte var så lämpligt att ha med ett så radikalt parti, som verkligen ville se till att kärnkraften blev avvecklad. Vi kommer nog att trycka på när det gäller folkomröstningen om kärnkraften, därför att den skall avvecklas. Den måste avvecklas för att vi skall få ett hållbart energisystem i landet som kan garantera att det finns energi till vår industri. Det kan naturligtvis inte kärnkraften. Under det gångna året har det varit över 400 fel på kärnkraftverken. Stundtals är flera stycken kärnkraftverk ur drift. Det är ingen garanti för industrin att den får energi via alltmer utslitna kärnkraftverk. När det sedan gäller den hållbara utvecklingen och miljöfrågorna vill jag säga att om statsministern någon gång hade städat hade han vetat att ju smutsigare det blir, desto tyngre och svårare blir det att städa upp. På samma sätt är det med miljön. Ju mer vi håller på att slita ned, ju mer vi håller på att förstöra, desto svårare och kostsammare blir det att ställa om till kretsloppssamhället. Hitintills har miljömålen missats på i stort sett varenda punkt. Vi har inte nått fram till de miljömål som riksdagen har satt upp. Den infrastrukturproposition som kom och som gällde trafiken var en stor besvikelse när det gällde satsningarna på just kretsloppssamhället och ett hållbart samhälle. SJ varslar personal. I stället skall vi behöva åka buss. T.o.m. miljöministern kommer att tvingas åka buss, därför att SJ inte har möjlighet att köra sina tåg på grund av att staten inte är villig att satsa tillräckligt på SJ, som är det enda hållbara alternativet i ett kretsloppssamhälle och som det borde satsas mycket på i stället för att skäras ned. I övrigt finns också detta med kortare arbetstid. Tror verkligen Göran Persson att vi är det enda land i världen som skall ha både full sysselsättning och 40 timmars arbetstid? Alla andra skär ned just av det skälet att människor skall kunna finnas i jobben och vara med i produktionen. Inom vården, omsorgen och skolan skulle det gå att spara på ett betydligt mer rättvist sätt. Det hade t.ex. varit bättre att höja barnbidraget, beskatta det och låta de barnfamiljer som verkligen har det svårt få del av det barnbidrag som de behöver, medan de som klarar sig ändå hade fått betala skatt för det. Då hade man fått en rättvis fördelningspolitik, en ekonomi där vi hade sparat.

"Fru talman!

Vi kristdemokrater kämpar för vår politik. Regeringen och alla väljare skall veta att vi kristdemokrater kommer att arbeta för våra huvudfrågor, och för oss är vård och omsorg ett av de allra högst prioriterade områdena." Då svarade inrikesminister Jörgen Andersson: "Fru talman! Jag förstår att detta är besvärande för kd, men faktum är att ni vill regera tillsammans med moderaterna. Då får ni väl acceptera att det är den större av er som bestämmer, och denne har sagt att man vill dra bort 8 miljarder från kommun och landstingssektorn." Jag har alltid undrat hur Olof Johansson uppfattade den repliken. Men så var det inte i fyrpartiregeringen. Och jag tror inte att det någonsin går att få en sådan maxim att fungera, om man vill ha samarbete, inte ens mellan socialdemokrater och centerpartister. Jag tror faktiskt att man får lyssna på varandra. Så sluta nu Göran Persson med att säga att vi stöttar och stöder Moderaterna. Det är inte så. Sedan kommer nästa sak. Det är orden "mot min person". Dem har jag hört Göran Persson säga ofta. Jag kan hålla med om att Göran Persson har varit utsatt för en del som har varit helt barnsligt, korkat och dumt. Men jag kan inte låta bli att en gång erinra om hur ert parti betedde sig mot mig förra valrörelsen. Jag har åtskilliga citat av Göran Persson, jag har affischer bevarade från arbetarkommunen i Uppsala, jag har affischer bevarade från SSU i Jönköping riktade mot min person, mot min familj. Ni får sannerligen akta er för det glashuset fortsättningsvis. Något så simpelt som det ni gjorde när ni tog hit den där konsulten och sysslade med tactics of fear får man leta efter. Ni skulle skrämma för kristdemokraterna genom att få oss lierade med andra grupper. Det var så dåligt, och där var min person involverad. Jag skall inte ta på mig någon martyrkrona i det här sammanhanget, men jag tycker att Göran Persson skall akta sig som har så mycket i sin egen fatabur just när det gäller detta. Vi kan gott berömma Göran Persson för hans besparingars storlek. Det är ett faktum. Det är ingen som kan förneka att Göran Persson har dragit ned och dragit in. Men vad vi måste ha rätt att kritisera, annars har vi inte i den här kammaren att göra, är sättet som besparingarna har gjorts på.

Herr talman! Det är ingen tvekan om att Göran Perssons stora tillgång är hans talekonst. Man ser på de socialdemokratiska kamraterna här i kammaren som är tyngda av alla ilskna möten och kontakter med arga väljare att de riktigt rätar på ryggen när de hör Göran Persson tala: Nu är de tunga åren slut, och nu går vi in i det förlovade landet med sju goda år framför oss. Det är slut med de svåra ställningstagandena. Frågan är hur långt talekonst räcker. Man känner sig nästan litet hjärtlös när man påminner de socialdemokratiska kamraterna om att vi har hört detta många gånger förut. Låt mig bara plocka fram ett tillfälle ur högen. Minns ni när Ingvar Carlsson avgick för ett och ett halvt år sedan? Då var upplägget att man hade löst alla problem - FN:s problem, Europas problem och Sveriges ekonomiska problem - och därför tyckte Ingvar Carlsson att han kunde avgå. Han erkände att arbetslösheten ju återstod, men eftersom de ekonomiska problemen var lösta fanns det nu möjlighet att tiondel för tiondel tränga tillbaka arbetslösheten. Sedan dess har arbetslösheten ökat tiondel för tiondel. Jag beklagar att jag inte i Göran Perssons anförande ser de kraftfulla grepp som skulle kunna ändra på den situationen.

Om man slår ihop allt det här ser man ganska oroande signaler. På något sätt är det ett för statiskt synsätt att säga att vi 1996 inte har haft råd, men att vi ser att det uppstår ett utrymme 1998, så då gör vi vissa saker. Sveriges läge är ju sådant att man måste omprioritera. Jag talade med Olof Johansson om de tio miljarder som lades ut på matmomsen. Tänk om de hade använts till strategiska insatser för att få fart på jobben! Jag tycker inte riktigt att dramatiken i Sveriges situation finns i Göran Perssons retorik. Sverige befinner sig i en mycket allvarlig situation. Det går inte att vänta till 1998. Det är nu åtgärderna måste komma. Spar dem inte till memoarerna, utan handla så länge maktinstrumenten finns där. Det är vad svenska folket förväntar sig.

Herr talman! Ja, vi rätar på ryggen, Lars Leijonborg, efter ett mycket tufft beting och efter en städuppgift där Folkpartiet var med och smetade till det hela. Nu rätar vi på ryggen. Visst, talekonst är viktig i politiken. Jag önskar att också folkpartistämman, som snart skall samlas och välja ny partiledare, får uppleva ett sådant inslag.

Herr talman! Nyligen träffade jag Anna. Anna var heltidsarbetande och hade två småbarn, men kunde inte få någon barnomsorg. Kommunen hade inte råd, var svaret. Litet senare träffade jag en utbildad förskollärare. Hon kunde inte få något jobb, för kommunen hade inte råd. Men hon hade ersättning från arbetslöshetskassan för att inget göra. Och hon sade: Varför kan jag inte få jobba åtminstone de 75 % som jag får ersättning för, så att jag får hålla kontakten med mitt jobb, min kompetens och den kunskap jag har? Det är ju inte brist på personal egentligen i dag inom vård och omsorg, trots att de som behöver personalen där ständigt möts av brist på personal.

Det kan inte vara samhällsekonomiskt försvarbart att ha det på detta sätt. Dessutom säger AMS att om man skall sätta in arbetsmarknadsåtgärder för den som är arbetslös - men som egentligen behövs på sitt jobb - blir det en ökad kostnad för samhället i förhållande till om man får vara kvar på jobbet. Jag kan inte få det här att gå ihop. Jag tycker att det är helt oförsvarbart. Vi skriker efter personal inom vård, skola och barnomsorg därför att de som behöver omsorgen inte har personal som har tid med dem. Samtidigt betalar vi från samhällets sida människor för att inte göra de här viktiga jobben. Man borde se till att personalen får behållas. Jag hoppas verkligen, och det här är en uppmaning till Göran Persson, att Göran Persson ser till att pengarna kommer till kommuner och landsting så att inte ytterligare nedskärningar på personalsidan blir nödvändig. Det klarar inte de få människor som blir kvar. De kommer att bli utslitna, och vi kommer i nästa led att få en ökad kostnad på grund av att personalen som får jobba mer än vad de klarar av måste söka vård och hjälp på grund av utslitning. Det har varit en ganska lång debatt - det brukar det ju vara - och det är många frågor, viktiga frågor, som har tagits upp. Löften har i viss mån kommit. I alla fall har det antytts att det skall hända någonting på kärnkraftssidan, och kanske skall det bli ett kretsloppssamhälle med några förslag så småningom. Men vi är trötta på vackra ord. Nu, statsministern, vill vi se handling. Vi vill se att statsministern infriar alla de löften som vi har hört om ett bra samhälle i ekologisk och social balans. Jag hoppas att jag i nästa partiledardebatt skall slippa upprepa historien om skräddaren, den som slutar med att det inte bidde någonting.

Herr talman! Göran Persson sade ju alldeles rätt, och jag är övertygad om att det är någonting som man tar åt sig ute vid TV-apparater och radioapparater, i den mån man fortsätter att lyssna på oss. Han sade att innan man förbrukar pengar skall man ha dem i handen. Jag är övertygad om att det är en moral och en inställning som väldigt många anammar och tycker är rimlig, inte minst efter vad vi upplevde i slutet av 1980-talet här i landet. Man uttrycker det ibland också så här: Innan man delar ut bröd måste man baka kakan. Poängen i vår kritik, Göran Persson, gäller inte att det har skett besparingar utan sättet på vilket det har skett och att man inte samtidigt som besparingarna gjordes har skapat ett bättre klimat för näringslivet och öppnat tjänstesektorn. Nu säger Göran Persson ordagrant: Nu ligger framför oss att pressa tillbaka arbetslösheten. Det har legat som er uppgift från första dagen i regeringen! Det är inte nu den uppgiften finns, utan den har funnits i ett par år. Ja, det kan man skaka på huvudet åt, men faktum är att arbetslösheten har ökat. Om då kakan hade bakats och blivit större - vi tycker att det är trist att så inte blev fallet - hade det funnits mer att dela ut. Det är detta som har varit önskemålet. Vi kritiserar att detta inte har skett. Vi vet att hemtjänsten i dag saknar resurser, att vården i dag har bekymmer, att skolan i dag har bekymmer. Då kan man inte tala om att vi har uppgifter framför oss. Vi har dem i dag. Det går inte att tala om tillvaron som hägringar som människor skall sätta tilltro till och gå och hoppas på. Jag kan inte låta bli att göra en reflexion, även om det kanske är onödigt. Vi finns med i Sundströms grupp och pratar om kärnkraften. Vi har lyckats hålla oss kvar där, eller hur man skall beteckna det. Då säger Göran Persson att de som talar i enlighet med Lars Tobisson - han hade inga sekunder kvar - inte tar ansvar för Hofors, Hagfors och Arboga. Men hur skall LO uppfatta det budskapet? Skulle inte LO då ta ansvar för Hofors, Hagfors och alla de bruksorter som räknades upp? Jag tror inte att det är riktigt så enkelt att man kan strö den typen av demagogi omkring sig. Problemet i dag och den allra närmaste tiden gäller hemtjänst, sjukvård, skola och energi. Vi måste ta tag i det och inte stå här och presentera hägringar.

Herr talman! Jag ställde i inledningen av debatten ett antal frågor, men jag fick inget svar. Det händer ibland i politiska debatter, i varje fall om det är besvärande att svara på frågorna. Jag ställde frågan om det var myndigheter och marknaden som skulle avveckla kärnkraften och varför man då ställde upp på folkomröstningen 1980. Att inte få något svar är också ett svar. Därmed har man sagt att man egentligen inte ville ha folkomröstningen men att man var tvingad under Harrisburgs galge. Jag vill påminna om att det kan hända igen. Det fördes en diskussion om kärnkraften här på slutet, och jag vill bara konstatera att det inte finns några exempel på att reaktorer anmäler i förväg att de tänker lägga av eller hur de tänker göra det. Det är en del i den dialog som har förts här på slutet. Det är kärnkraften som är sin egen värsta fiende. Det är när den oplanerat lägger av som det blir elbrist. Då kan vi inte hur snabbt som helst sätta in reserver. Men det är riktigt att kärnkraften kräver enorma reserver, som oljekondenskraftverk, för att det skall fungera. Kärnkraften är också sin egen värsta fiende när det gäller olycksrisker, avfallets evighetsproblem och just, som jag sade, sårbarheten och storskaligheten. Får jag avslutningsvis bara säga en sak för att rätta till ett missförstånd här. När vi har förordat sänkt skatt på nödvändig konsumtion är det i övertygelsen om att det är det viktigaste för människorna. Vi är motståndare till hög skatt på nödvändig konsumtion. Det är därför vi har varit anhängare av sänkt matmoms. Det är därför vi har arbetat för att få ned räntorna på bostäderna och för att persontransporterna skall ha en särskild skatteklass. Detta är ingen subvention; det är bara ekonomiska teoretiker som uppfattar det som en subvention. Det är rimlig fördelningspolitik.

Fru talman! Det finns något brutalt över politiken i Sverige i dag. Det skärs ned och det bantas för att få statliga och kommunala budgetar att gå ihop. Sjukvården och åldringsvården får det snålare, ersättningen till de arbetslösa sänks. Ekonomiskt sackar Sverige efter omvärlden. Att staten och kommunerna sparar är inget fel. Tvärtom är det bra att krav ställs också på den offentliga verksamheten, att vården och omsorgen sköts på ett sätt som gör att varje krona används effektivt. Det är heller inte i besparingarna som det brutala ligger. Problemet är att det skärs ned utan att annat samtidigt ges chansen att växa. Andra sätt att organisera vård, omsorg, sjukvård och skola sitter snålt, samtidigt som det statliga och kommunala, som sagt, får allt svårare att leva upp till människors förväntningar. Det är detta fenomen som kommit att ses som ett uttryck för en torftig kamrerarsjäl. Det skulle också lika gärna kunna betecknas som det socialdemokratiska projektets kollaps inför en ny tids verklighet. Socialdemokraterna brukar ursäkta sig med att det snåla nu snart är över. Saneringen av statsfinanserna är avslutad, det svåra är gjort. Runt hörnet väntar det gamla vanliga igen. Men så är det ju inte. Det gamla kommer inte tillbaka. Den stora staten har gått i väggen, och gjort det för gott. Den fungerar inte, vare sig i förhållande till enskilda människors alla skiftande ambitioner eller med tanke på de stora förändringar som den yttre verkligheten genomgår. Det är där vi nu står. Vi står vid vändkorset. Åt vilket håll skall vi gå? Framåt eller bakåt? Den gamla välfärdsstaten faller sönder, men till förmån för vad? Ett skitsamhälle, fruktar samhällsdebattören Lorentz Lyttkens, om vi inte medvetet byter kurs. Det är på den nya kursen diskussionen nu borde fokuseras. Tyvärr är emellertid Sverige långt därifrån. Statsledningen koncentrerar sig i stället på att för folket predika att egentligen ingenting har hänt, mer än att någon kortsiktig felhantering inträffat av välfärdsstatens rattar. I statsministerns kansli förbereder en arkitektprofessor - symboliken kunde inte varit tydligare - planritningen för statsinterventionismens renässans. Denna gång förebärande att det är nödvändigt för den s.k. ekologiska balansens skull. Ett högstämt crescendo utgörs av rivningen av viktiga delar av den svenska energiproduktionsförmågan. Med en sådan politik, fru talman, kommer brutaliteten att förstärkas. Ännu fler får det trångt på sjukhus och vårdhem. Ännu fler kommer att bli arbetslösa. Mitt i allt detta växer den svenska vänstern. Kanske är det inte så konstigt att det är detta som sker. Nostalgiskt söker sig en del i vilsenhet tillbaka till förhoppningen att det gamla på ett eller annat sätt ändå kan bestå. Och faktiskt är det ju detta som också regeringen säger. Så varför inte söka sig till ett parti som lovar allt detta utan extra krumbukter. Socialdemokraternas oförmåga att inse att tiden flytt den gamla idén är en välsignelse för det svenska vänsterpartiet. Jag tror emellertid inte, fru talman, att vänstern i Vänsterpartiet eller i socialdemokratisk skepnad kommer att ha så värst mycket att bidra med i debatten om framtiden. De är båda industrisamhällets partier. Den massproducerande löpande-band-industrin hade i vänstern ett slags logisk fortsättning i politiken. Opersonligt, kollektivt, hierarkiskt, utbytbart. Både Vänsterpartiet och socialdemokraterna går åt fel håll i vändkorset. De vill inte se att framtiden nu ser annorlunda ut. Nu bryts enhetligheten isär till förmån för det unika och det personliga. Den enskildes växt, självförverkligande och ambitioner har blivit en mäktigare kraft än överhetens alla samlade maktambitioner. Krav ställs i dag från miljoner medborgare att tillerkännas ett slags ny myndighet. Den utgår bl.a. från att god och bred utbildning och en trots allt hyggligare ekonomi än förr inte ställer samma krav på statlig inblandning som gamla tiders fattigdom möjligen kunde motivera. En ny politik måste byggas upp med sikte på att göra det möjligt för fler att växa själva. Att så sker är mänskligt nödvändigt av flera orsaker. När enskilda människor växer, då växer hela Sverige. Det gör vårt samhälle rikare. Och det behövs verkligen. Det är ju ur välståndet våra personliga och gemensamma krav en gång ändå måste betalas. Att sträva efter välstånd, efter mänsklig och ekonomisk växt, är alltså ett gott värde. Det är samtidigt ansvarsfullt. Världens viktigaste hot i dag är fattigdomen. Den föröder människors livsprojekt samtidigt som den föröder naturen. Att fler kan växa själva är emellertid också nödvändigt för att de som inte har förutsättningarna skall kunna få vårt generösa stöd. Ett samhälle där alltfler, som i dag, måste bli försörjda av allt färre kommer till slut att bryta samman. När det sker är det de som har de största behoven, de som vi egentligen aldrig kan tillåta oss att svika, som kommer att försakas först. Dagens Sverige är tyvärr fullt av exempel på att just detta sker just nu. Ett samhälle med en ny inriktning sätter naturligtvis sina avtryck också i själva politiken. Det får konsekvenser för hela det politiska uppdragets karaktär. Stimulerande, t.o.m. uppfordrande, institutioner behöver sättas i de reglerande och kontrollerandes ställe. Skapandet blir vårt viktigaste mål. Låt mig exemplifiera vad jag menar. För det första: Menar man allvar med att ge alla chansen att växa kan man inte straffbeskatta låginkomsttagare. I dag betalar de lägsta inkomsttagarna 70 % i skatter och obligatoriska avgifter - allra minst. Detta just innan de förlorar jobbet. Det skapar arbetslöshet, sociala svårigheter, utslagning. Det gamla samhällets skattepolitik blir i det nya samhället direkt asocial. Arbetslöshet och utsatthet skapas av politiken där denna i stället borde lindra och stödja. För det andra: De sociala försäkringarna måste ge utrymme för alla de variationer som människors önskemål uppvisar. Det ligger ingen rättfärdighet i att tvinga alla att göra precis lika. Vår gemensamma sociala förpliktelse är att säkerställa att alla har ett fullgott skydd. Det blir både mänskligare och effektivare om insatserna koncentreras till detta, snarare än att vi pekpinnemässigt lägger oss i hur fullvuxna människor väljer att utforma just sina liv. För det tredje: Skolan måste få ett ordentligt lyft. Det kommer emellertid aldrig att gå med mindre än att politiken erkänner sin begränsning för att i stället ge utrymme för lärares, elevers och föräldrars hela kreativa förmåga. Dagens betygskaos är egentligen en välsignelse, eftersom det äntligen sätter strålkastaren på vad eleverna kan eller inte kan. Resultatet blir nu viktigare än formen. Kanske kan elevernas framtid till sist bli en lika central fråga som samhällsingenjörernas alla illusioner. För det fjärde: Samhällen som växer sätter företagsamhet som värde och som dygd i högsätet. Gör man inte det blir det ingenting av vare sig tryggheten eller rikedomen. Det måste en regeringen inse och tala om för sina valmän. Den expansion av enskilda människors mer eller mindre organiserade företagsamhet som Sverige i dag behöver är av en storleksordning väl i klass med det sena 1800-talets industriella revolution. Fru talman! Sverige behöver en renässans för tron på människans förmåga, ansvar och utvecklingskraft. För politiken innebär det förvisso en annorlunda roll, men den är långt ifrån oviktig. I dag är Sveriges problem dess politiker. Folket vet nästan alltid bättre. Jag tror att det är betydelsefullt att ha en optimistisk utgångspunkt när framtiden skall byggas. Det gäller möjligheterna att föra hela världen ur fattigdomen, men det gäller också Sveriges möjligheter att på nytt bli en första rangens nation med jobb och välstånd i nivå med andra utvecklade länders. Fattigdom, otrygghet och arbetslöshet är inga ofrånkomliga konsekvenser av opåverkbara skeenden. Politikens uppgift nu, hundra år efter industrialismens genombrott, är emellertid en annan än vid det förra sekelskiftet. Ett kunnigt folk har lagt den bokstavliga fattigdomen bakom sig. Det naturliga hade varit att vars och ens rådighet över det egna livet hade förstärkts i takt med att tryggheten ökat och välståndet växt. Paradoxalt nog har det blivit precis tvärtom. Vid det sekelskifte som nu närmar sig är politikens dominans större än någonsin. Det vill, fru talman, vi moderater ändra på. Sverige borde vara ett land av myndiga medborgare. Vi behöver inte så många företrädare för var eviga utmaning vi möter i livet. Vi kan själva, var och en av oss, om vi får, om politiken tillåter oss och om vi får utmanas att spränga våra egna gränser. Det är den möjligheten, fru talman, vi moderater vill öppna för att ge hela Sverige en välbehövlig ny start.

Fru talman! Med Hans Andersson skall jag inte gräla. Över den avgrunden klarar ingen att hoppa. Vad vi kan erbjuda svenska folket är ett samhälle som växer och utvecklas. Vad Hans Andersson kan erbjuda är en dröm om ett samhälle som en hel världshistoria redan har dömt ut.

Fru talman! Ja, Sverige behöver en stor förnyelse. Men det är inte historiens kommunister som kan leda den.
Fru talman! Per Unckel predikade med sedvanlig rapp tunga över en text i Moderaternas programarbete som är väl känd: Varje ingrepp i medborgarnas liv, varje reglering, varje skatt försvårar planer och dödar livsprojekt. Innebörden av detta är att vi, när vi har tagit ut skatt för att förbättra villkoren för t.ex. handikappade och pensionärer, skulle ha minskat friheten i I frihetens namn vill Per Unckel vingklippa kommunerna. I frihetens namn vill ha ta stora resurser från landstingen. I frihetens namn vill han sänka skatterna på ett sådant sätt att det kan skapa motsättningar och växande klyftor i Sverige. Unckel anklagade Socialdemokraterna. Han hade en formulering med innebörden att arbetslöshet skapas, i stället för att förhindras, av politiken. Det var i så fall en recension av den politik som fördes när Många av de anklagelser som Unckel för fram slår ju som en bumerang tillbaka på den egna trovärdigheten. Vi vet att bidragsberoendet aldrig har ökat så snabbt som när Unckel satt i regeringen. Aldrig har de offentliga utgifterna som andel av vår ekonomi nått en sådan rekordnivå som när Unckel regerade. Aldrig har vådan av en moderat skattepolitik visat sig tydligare. Vi socialdemokrater vill betala av statsskulden. Då minskar vi statsskuldsräntorna. Då anklagar Moderaterna oss för överbeskattning. Anser ni alltså att det var normalbeskattning när staten lånade till var tredje utgiftskrona? Skall man bara skuldsätta sig, Per Unckel? Skall inte staten någon gång börja betala tillbaka på sina skulder?
Fru talman! Får jag replikera med en motfråga, som Jan Bergqvist kan svara på, som illustrerar bristen på logik i hans resonemang? Var ligger moralen i att be en människa som får 10 000 kr i lön att betala
Fru talman! Det var inte mycket till svar på mina frågor. Jag skall omedelbart svara på den fråga som Per Unckel ställde. Vi skall inte ta ut högre skatter än vad som är nödvändigt. Tyvärr har vi tvingats komma upp i ganska höga skattenivåer. En förklaring är att vi, genom att det har skapats så höga statskuldsräntor, nu tvingas att ha skatter på en betydligt högre nivå än vad som annars hade varit nödvändigt. Vad säger då moderaterna om detta? Jo, de säger följande: Om det är statsskuldräntorna som är problemet så finns inte problemet. Det är bara att sänka skatten. Det är Bo Lundgren som säger detta den 21 november. Det började så hösten 1991 - stora ofinansierade skattesänkningar. I dag betalar vi dem med ränta på ränta. Det finns en myt om att Moderaterna är speciellt strama i sin budgetpolitik. Sådan är inte verkligheten. Verkligheten är kanske att Sträng m.fl. kunde presentera rejäla svångremsbudgetar när behovet fanns, men Moderaternas politik har snarast varit de lösa hängslenas politik.
Fru talman! Skälet till att jag ville att Jan Bergqvist skulle svara på frågan om moralen vad gäller låginkomsttagarna var att svaret ger en ganska bra illustration av vad den egentliga motsättningen oss emellan består i. Jag tycker inte att det är god moral att beskatta låginkomsttagare in på bara kroppen. Jag tycker inte heller att det är en förnuftig ekonomi att göra det och att därigenom tvinga ut dem i en arbetslöshet som de inte kan ta sig ifrån. Där ligger den verkliga skillnaden mellan Jan Bergqvist och mig.
Fru talman! En del av Per Unckels resonemang är ganska intressant. Det är inte så ofta jag och Per Unckel har samma uppfattning, men här kan jag instämma i åtminstone två punkter. För det första är det naturligtvis riktigt att låginkomsttagare måste få lägre skatt. Det är rimligt. Man skall kunna leva på sin lön. För det andra hade Per Unckel en bra framtoning och profil när han sade att folket nästan alltid vet bättre än politiker. Det är intressant. Det borde betyda att Per Unckel tycker att det är rimligt med en folkomröstning om t.ex. EMU. Och det måste väl vara rimligt med en folkomröstning om det nya avtal som EU håller på att diskutera, eftersom Per Unckel tycker att politiker skall ha mindre att säga till om. Jag tycker också att dessa frågor skall underställas folket i folkomröstningar. Det vore roligt att höra Per Unckel utveckla frågan om människors inflytande kontra de riktigt stora frågorna om EMU och medlemskapet i EU. Danskarna skall ju t.ex. få rösta. Det kanske också Per Unckel tycker att de skall få göra. Det vore intressant att veta. Sedan hänger jag inte riktigt med. Per Unckel målar ut Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som industrialismens partier. Det håller jag med om. Men vad i Herrans namn är då Moderaterna? Är det något parti som är föråldrat vad gäller synen på ny industriell utveckling så är det väl Moderaterna. Titta bara på energipolitiken! Ni håller ju benhårt fast vid det gamla. Moderaternas syn är den verkligt traditionellt industrialistiska; och det är beklagligt. Jag skulle gärna vilja sätta Moderaterna - och även Folkpartiet - i samma bur som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna just när det gäller den biten.
Fru talman! Vad gäller den senare frågan består väl motsättningen mellan Birger Schlaug och mig i att jag aldrig riktigt har begripit att välstånd skapas genom att riva kärnkraftverk. I fråga om EMU är svaret mycket enkelt. Jag tyckte också att man skulle fråga folket. Det har vi gjort. Folket sade ja till medlemskapet och ja till
Fru talman! Nyss hörde vi Tobisson säga att ett medlemskap i EU rent juridiskt leder till att man skall gå med i EMU men att det egentligen är en politisk fråga. Det vore bra om Lars Tobisson och Per Unckel kunde reda ut det. Då kommer jag till min följdfråga. Folket - människor och individer - är så viktigt, enligt Per Unckel. Skall det svenska folket då få ta ställning i EU frågan? Skall svenska folket, precis som folk i andra länder, få ta ställning i en folkomröstning när ett nytt avtal förhandlas fram? Eller tycker folket fel då? Tycker Per Unckel att man då inte skall lägga sig i? När det gäller kärnkraften skulle jag vilja veta vad Per Unckel har för syn på den annonskampanj som Industriförbundet och andra har gått ut med ganska hårt. Man säger att det inte blir några investeringar i Sverige om man plockar en reaktor. Hur hänger det ihop med Per Unckels tänkande? Blir det inte investeringar i samhället om man skapar en marknad för nya produkter, t.ex. nya energiformer? Är det inte så man får investeringar? Vad är det som säger att det blir investeringar om man behåller kärnkraften? Vad gäller EU-medlemskapet hörde vi också att investeringarna skulle komma bara vi blev medlemmar i EU. Sedan kan man jämföra Norge, Sverige, Schweiz och Österrike. Då ser man att EU medlemskapet inte hängde ihop med investeringarna. Leder det inte till investeringar i samhället om man skapar en marknad och en efterfrågan på något nytt och hållbart?
Fru talman! Jodå, det blir säkert en och annan investering om vi stänger av kärnkraftverken. Det är bara det att samma skattebetalare som inte ens kan få vård och omsorg kommer att få betala det med sina skatter.

Fru talman! När jag växte upp brukade vi barn tala om att Sverige var ett av världens rikaste länder. Bara Schweiz och USA var rikare. Så är det inte längre. Det är lätt att låta sig vilseledas av att den här tillbakagången har kommit smygande. Men när människor tvivlar på att pengarna räcker i vården och är rädda för att massarbetslösheten skall slå rot krackelerar den svenska självbilden, och besvikelsen griper omkring sig. En kall vind drar genom samhället. I nästa steg kan besvikna och utsatta människor börja söka syndabockar bland minoriteter. Man kan skylla på arbetslösa som tar emot bidrag, på invandrare, på homosexuella eller på andra grupper. Det här är det centraliserade stordriftssamhällets misslyckande. Det har gett en stagnerande ekonomi som på sikt kan bli ett allvarligt hot mot det öppna samhället. Demokratin förlorar trovärdighet när den inte kan leverera goda beslut. Vi måste lyfta Sverige ur den ekonomiska stagnationen. Men vi kan inte välja en traditionell ekonomisk tillväxt som är ekologiskt omöjlig. Vi måste lägga om kurs, skydda miljön och hushålla med naturens resurser för att rädda oss undan ett globalt ekologiskt sammanbrott. Sverige bör ta täten bort från det centraliserade stordriftssamhället och gå i spetsen för den ofrånkomliga och spännande omställningen till det ekologiskt hållbara samhället - kretsloppssamhället. Den första stora uppgiften är alltså att skapa det ekologiska lyftet för Sverige. När naturen tar emot avfall bryter den ned det och plockar isär och återanvänder materialet till nytt liv. Kretsloppssamhället skapas genom att den mänskliga kulturen ordnas lika klokt som naturen själv. Det innebär en mäktig förnyelse som berör varje del av samhället, inte bara en miljösektor eller en "grön sektor". Energiomställningen, med avvecklingen av kärnkraften, är ryggraden i denna förnyelse. Jag blev fascinerad när jag nyss lyssnade på Per Unckel. Han kunde inte förstå hur rivning av energiproduktionskapacitet var förnyelse. Jag kommer ihåg precis hur det har låtit när Sverige har behövt ställa om varv eller göra andra stora strukturförändringar som har varit nödvändiga för att klara ekonomin på sikt. Det har alltid funnits bakåtsträvare som säger att man inte kan göra sådana förändringar. Den här gången är det nya möjligen att det är Moderaterna som står för reaktionen, tillbakagången. Det är inte nytt med tanke på högerns historiska rötter, men det är nytt med tanke på hur man de senaste tio åren har försökt putsa upp en annan fasad. I varje del av ekonomin krävs forskning eller teknisk utveckling till följd av den här förnyelsen. Det krävs nya produkter och investeringar. I varje steg av skapandet av det ekologiska samhället skapas behov av nya arbeten. Denna förnyelse är det starkaste vapnet mot arbetslösheten. Vi måste överge synsättet "först ekonomisk tillväxt och sedan miljöåtgärder". Själva omställningen till kretslopp måste i stället bli den motor som skapar utveckling och därmed tillväxt. Det ekologiska lyftet innebär att Sverige också lyfts ur arbetslöshet, säkrar saneringen av statens finanser och stärker näringslivets konkurrenskraft. Vi kommer inte dit genom statliga toppstyrda program, inte genom centralplanering uppifrån utan genom företagande, personligt ansvarstagande och lokal samverkan. Det ekologiskt hållbara samhället innebär ett ännu mer avancerat kunskapssamhälle, en legering av, om man så vill, "högekologi" och högteknologi. Därför hör massiva satsningar på kunskap och utbildning till de viktigaste framtidsuppgifterna. Kretsloppssamhället kan inte förverkligas utan humanismens bildningsideal. De gröna vänstertraditionalisterna har i grunden fel när de ifrågasätter tillväxten och attackerar marknadsekonomin. Det är här Miljöpartiet och Vänsterpartiet sviker. Vägen till ett hållbart samhälle handlar inte om återtåg eller återgång till äldre tiders samhälle utan om en mer utvecklad och avancerad marknadsekonomi. Vi kan bara komma till det ekologiskt hållbara samhället genom att uppmuntra innovationer, entreprenörskap och dynamik - sådant som är marknadsekonomins själva dygder. Genom att inte inse det är vänsterblocket ett hinder i vägen mot det ekologiskt hållbara samhället. Vi måste inte stoppa tåget eller stanna tillväxten utan växla spår och ge den ekonomiska utvecklingen en annan inriktning. Den andra stora uppgiften är att ingjuta omtanke och värme i samhället genom mer lokal makt. Om vi skall råda bot på känslan av maktlöshet och kyla, måste vi bygga på människors inititativkraft och möjligheterna till lokal samverkan. Skolor där föräldrar i beslutsställning samverkar med lärare och elever ger mindre mobbning och bättre användning av pengarna. Självstyrande enheter inom vården med mer egen makt, inte toppstyrda pyramider, ger större möjlighet att använda varje krona så att den ger omvårdnad, inte bara medicinsk teknik. Den framväxande byarörelsen och de lokala utvecklingsgrupperna runt om i våra bygder visar vilken kraft som ligger i människors vilja till eget ansvar och lokal makt. Staten skall ha mindre makt och de lokala samhällena mer makt. Lägg fler beslut lokalt och färre beslut i Stockholm. Vägen till framtiden går genom decentralisering av makt och beslut i hela samhället. Högerpolitiken är ett hot mot den ekonomiska utvecklingen i samhället. I land efter land föreslår den politiska högern nedskärningar av den sociala välfärden som är så stora att en förlamande rädsla och oro sprider sig bland människorna. I vårt land är det Moderaterna som går i spetsen för sådana nedskärningsförslag i skolan och i vården att man hotar att rycka undan grunden för den sociala trygghet som är förutsättningen för god ekonomisk utveckling. När människor har gemensamma angelägenheter och makt lokalt skapas band av förtroende och tillit. När människor känner trygghet föds i sin tur vilja att handla och mod att våga satsa. Det är därför ett decentraliserat samhälle, med många sociala nätverk mellan människor, föreningar och företag, också skapar bättre social och ekonomisk utveckling. Det decentraliserade samhället ger den sociala tillit som behövs för att ekonomin skall kunna utvecklas.

Den tredje huvuduppgiften är tvärtom att visa demokratins handlingskraft. Det finns en uppgivenhet i EMU-debatten, där det sägs att Sveriges politiker inte törs fatta de beslut som är nödvändiga för att vi skall kunna stå utanför. Men det är att abdikera och ge upp tron på demokratins handlingsförmåga. Vilka beslut är det som Moderaterna inte törs driva igenom i Sverige utan fly till Brysselmaskineriet för att få hjälp? I den här kammaren kan vi fatta de beslut som krävs för att lägga en ekonomisk grund som gör det möjligt att stå utanför EMU. Ingen i denna kammare har en chans att försöka smita undan. Det går att fatta dessa beslut här. Saneringsprogrammet är första steget som skall leda till permanenta överskott i statens finanser. Att bekämpa inflationen med en ny lönebilding är ett nödvändigt nästa steg. En rörlig växelkurs, fortsatt reformering av arbetsmarknaden och ett drivshusklimat för företagande och förnyelse i den ekologiska omställningens spår är den fortsatta vägen. Jag vill att mitt parti, Centerpartiet, skall bidra till att skapa ett långsiktigt samarbetsmönster oberoende av den förstelnade blockpolitiken. Vi ser alltmer hur en högergruppering flockas kring Moderaterna och hur Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildar ett nytt vänsterblock i politiken. Men framtidens politik skapas i politikens mitt. Och det är här vi kan skapa det breda samarbete som jag hoppas skall kunna återvinna förtroendet för politiken. I politikens värld riskerar "utspel" och "profilering" att dominera. Men det är farligt för demokratins framtid om politiker bara syns utan att verka. Tvärtom är politikens uppgift att verka, att handla. Parlamentet måste kunna skapa handlingskraftiga majoriteter som betvingar alltför mäktiga särintressen, annars förtvinar förtroendet och bleknar tilltron till demokratin. Och det är i detta - att bevisa demokratins styrka, och därmed försvara det öppna samhället - som politiken kommer att finna sin mening.

Fru talman! Jag tycker alltid att det är intressant att lyssna på Andreas Carlgren. Han är en mycket liberal centerpartist, om jag får säga så. Det är en komplimang. Däremot har jag litet svårt att få detta att gå ihop. Mycket av det som han sade i sitt anförande tycker jag var mycket bra. Han sade att centraliserade strukturer har fört mycket ont med sig. Men samtidigt samarbetar Centern med Socialdemokraterna, som kanske är symbolen för centralistisk politik. Han säger att mer avancerad marknadsekonomi är lösningen på miljöproblem, tillväxt och annat. Men samtidigt samarbetar Centerpartiet med ett parti där själva ordet marknadsekonomi nästan är ett skällsord. Han säger att det är närdemokrati och annat som är lösningen för att få människor delaktiga i samhället. Samtidigt samarbetar Centerpartiet med Socialdemokraterna som hyllar kollektivism. Han talar om det ekologiskt hållbara samhället. Samtidigt samarbetar Centern med Socialdemokraterna om en budget som drastiskt skär ned utgifterna inom miljöområdet. Jag har oerhört svårt att få detta att gå ihop. Kanske Andreas Carlgren kan förklara vad frukten av detta samarbete är och hur väl det stämmer överens med de idéer som Andreas Carlgren gav uttryck för i sitt anförande.
Fru talman!

Jag tror att det egentligen finns förutsättningar för en ganska bred social-liberal samverkan, om man så vill, mellan partierna i mitten. Jag tror att vi är flera som skulle önska att också Folkpartiet ville vara med om det.
Fru talman! Vi i Folkpartiet har aldrig kritiserat Centern för själva samarbetet med Socialdemokraterna, utan det är i sakfrågorna som vi tycker att det har varit litet märkligt med det centerparti som vi känner och med många av de delar i Centerpartiets politik som vi uppskattar. Vi tycker att Centerpartiet har fått dåligt genomslag för småföretagaråtgärder. Regeringen har ju i själva verket genomfört en lång rad saker som har försämrat för småföretagen. Vi tycker att det är dåligt att samarbeta med en regering som talar om ett ekologiskt uthålligt samhälle, men som i praktiken i budgetarbetet drar in pengar. Naturvårdsverkets budget skall ju minskas med 25 % på två år. Det är knappast ett stort steg framåt i miljöarbetet. På punkt efter punkt har det i fråga om vårt ställningstagande inte stämt överens med det som vi i praktisk politik vill genomföra. Därför har vi sagt: Som Socialdemokraterna nu agerar kan inte ett samarbete mellan dem och Folkpartiet bli möjligt. Så är det i nuläget. Vi får väl hoppas att Socialdemokraternas liberala falang får litet mera vind. Kanske kan Centerpartiet hjälpa till med det. Det kan vi alltid hoppas på. Men jag hoppas kanske mera på ett fruktbart samarbete i en opposition, där mitten kan bli stark och där vi kan få bättre genomslag för företagsamheten. Det är ju vår viktigaste uppgift nu när jobben snart måste komma i detta massarbetslöshetens
Fru talman! Jag skulle, som jag brukar göra på våra möten, kunna räkna upp allt som vi har uppnått i samarbetet. Men snabbt skulle det då bli den vanliga politiska debatten. Jag tror att poängen, Ola Ström, i stället är att ta fasta på att det faktiskt har skett stora förändringar till följd av vår samverkan. Centerpartiet har nått goda resultat i det samarbetet. Jag tror att också Folkpartiet skulle kunna nå resultat om man ville vara med och om man ville anstränga sig och ge ett handtag. Det är bara att hoppas att den viljan växer i Folkpartiet. Ni är välkomna!
Fru talman! Andreas Carlgren säger att framtiden skapas i den politiska mitten. Det är bara att läsa gamla centerskrifter, särskilt från exempelvis CUF och från den tid då Andreas Carlgren var yngre. Jag tror att även han insåg att politiken innehåller fler dimensioner. Att Andreas Carlgren har blivit så konserverad i industrisamhällets tankegångar att det nu är bara höger-vänster som gäller är ganska tragiskt. Jag tror inte att framtiden skapas i en mitt mellan höger och vänster, utan jag tror att framtiden skapas i en helt ny politisk dimension - mellan grått och grönt. Grått står för traditionell ekonomisk tillväxt, centralisering och supermaktsbygge. Grönt står för decentralisering och ekologisk hänsyn. Det är i den gröna sektorn som framtiden skapas, inte i en traditionell höger-vänster-mitt. Andreas Carlgren sade - vilket förvånar mig, eftersom det är ganska utmanande: Varv efter varv ökar avståndet mellan väljare och politiker. Men hur har Andreas Carlgren inför EU-folkomröstningen agerat för att minska det avståndet? Var det inte Andreas Carlgren och andra centerpartister som åkte land och rike runt och ljög svenska folket rakt upp i ansiktet? Det sades ju i många debatter, även i debatter med mig: Inom EU finns det en miljögaranti. Varje land har rätt att gå före. Hur var det, Andreas Carlgren? Visste ni inte bättre, eller ljög ni? Hur har EU-medlemskapet påverkat och bidragit till det som Andreas Carlgren så vackert talar om, nämligen ökad demokrati, ökad delaktighet och ökad decentralisering? Vill Andreas Carlgren redovisa på vilket sätt EU-medlemskapet, som han själv aktivt företrätt, har lett till de mål som han i fina ordalag beskriver?
Fru talman! Jag hoppas att alla som lyssnar på debatten lagt märke till att Birger Schlaug inte med ett ord försöker besvara den fråga som jag ställt till både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I det avseendet är han i den här debatten väldigt lik Per Unckel, som inte heller svarade på någon av de frågor som hade ställts till honom. Är det ändå inte märkligt, Birger Schlaug - om det nu är så viktigt att förändra den politik i grön riktning som jag tror att Miljöpartiet och som jag vet att Centerpartiet önskar - att Miljöpartiet alltid hoppar av när man har chansen att nå resultat? Nu skall vi ju påbörja kärnkraftsavvecklingen. Men vips ser man Miljöpartiet försvinna ut ur de rum där besluten skall tas. Då är det viktigare att skriva öppna brev och att protestera, inte att nå resultat i verkligheten. Det gäller ju att uppnå den kärnkraftsavveckling som vi så hett har drömt om. Inte med ett enda ord nämner Birger Schlaug varför han gång på gång attackerar marknadsekonomin, som är en förutsättning för omställningen till ett ekologiskt samhälle. Gång på gång attackerar han i stället den förnyelse som behövs och vill reglera och säga nej och stopp, utan att verkligen gå i spetsen för denna förändring. Till sist några ord om EU. Försök inte! Motivet för att gå med i EU var ju att se till att öst och väst kan läka samman. Motivet för att nu säga nej till EMU, som ju är en annan sak, är att beslut inte skall centraliseras. Bägge de linjerna har vi drivit, och vi är mycket konsekventa. Det är naturligtvis också konsekvent att alltid protestera, som Birger Schlaug gör. Å andra sidan når ni inget grönt resultat.
Fru talman! Det är riktigt att det är svårt att nå gröna resultat i Sveriges riksdag. 95 % av väljarna har ju valt andra partier. Men vi hoppas på ett bättre val nästa gång. Jaha, det var intressant. Jag hoppas att alla som lyssnar på debatten, även journalisterna, beskriver vad Andreas Carlgren sade. Plötsligt sade han ju att miljön inte var något argument för EU - intressant! Jag ber er gå tillbaka till alla de debattinlägg i exempelvis tidningar som Andreas Carlgren och andra skrev före folkomröstningen. Fred skapades ju inte via EU. Fred skapades via samarbete och samarbetsavtal mellan olika länder - det som föregick EU. Supermaktsunioner har aldrig skapat fred. Samarbete har skapat fred. Jag svarade på frågan om var framtiden finns. Jag menar att den inte skapas i en sorts traditionell politisk mitt på vänster-höger-skalan, utan jag hävdar att den skapas i ett grönt fält. Grönt står där för decentralisering, delaktighet och ett uthålligt samhälle. Så till frågan om marknadsekonomin. Jag tror att Centern och vi delvis har samma uppfattning. I dag saknas väsentliga delar i marknadsekonomin. Naturen har ingen röst på marknaden. Det är ett avgörande problem. Kommande generationer har ingen röst på marknaden. Det är ett avgörande problem. Att kapital numera flödar i datakablar - mot att förut ha bestått av mark, jord och skog - är ett problem, som också gamla marknadsekonomiska liberaler insåg. Vi försvarar t.o.m. marknaden, men det innebär att det måste finnas spelregler i marknadsekonomin. Annars ser vi nämligen en utveckling som stenhårt förstör naturen. Vilket argument hade för övrigt Andreas Carlgren när han röstade för att skatteväxling inom jordbruket skulle motverkas i Sveriges riksdag? Ni, även Andreas Carlgren, såg ju aktivt till att skatten på konstgödsel minskade. Felet med marknadsekonomin var att naturen inte hade någon röst på marknaden. Vi politiker skulle lägga på en skatt just för att gynna en ekologiskt hållbar utveckling. Centerpartiet är ju ett traditionellt intresseparti, inte ett ekologiskt grundat parti.
Fru talman! Den som har några års vana vid att lyssna på Birger Schlaug vet ungefär hur valsen går. Den går runt, runt, runt. Det sistnämnda har vi hört några gånger. Men om det är några som verkligen är experter på hur naturen fungerar och på hur vi skall bygga ekonomin i enlighet med naturens kretslopp, så är det naturligtvis de som varje dag arbetar med den, dvs. Sveriges bönder. När det sedan gäller demokratin och marknaden tror jag att vi skall använda demokratin till att besluta det vi gemensamt vill. Däremot skall vi använda marknadens kraft när det gäller att förändra. Det är där som jag tycker att Miljöpartiet missar och i stället bara kör med retorik emot. Det visar sig också i resultaten. När man äntligen skall nå gröna resultat försvinner man ur de rum där besluten om avstängning och avveckling av kärnkraft skall tas. EU finns, Birger Schlaug, och det är mycket viktigt att vara med och påverka för att nå resultat. Men det stora målet för Sverige med medlemskapet är freden, samarbetet och utvidgningen österut.
Fru talman! Jag har en fråga till Andreas Carlgren, men först en reflexion. Andreas Carlgren har fått detta med social nedrustning om bakfoten. Om jag förstod honom rätt var Moderaterna enligt honom bara intresserade av social nedrustning. Ingenting kunde vara med felaktigt. Social nedrustning inträffar när man på en gång skär ned i statens och kommunernas utgifter, höjer skatten och beskär alternativen. Då blir det alltså social nedrustning. De som bedriver den typen av politik, Andreas Carlgren, är Jan Bergqvists parti, som ni så gärna samarbetar med. Vi vill inte vara med om någon social nedrustning. Därför bestämmer sig Moderaterna alltid för att, samtidigt som vi hushållar med statens och kommunernas utgifter, säkerställa att skatten sänks och att alternativen får möjlighet att växa. Det är växtpolitik, inte nedskärningspolitik. Så till min fråga. Kan Andreas Carlgren försäkra för denna kammare här och nu att Centerpartiet icke kommer att medverka till en stängning av kärnkraftverk som innebär att vi får ökade kostnader på statsbudgeten, att någon boende belastas med högre uppvärmningskostnader eller att industrin får ökade produktionskostnader?
Fru talman! Först om den sociala nedskärningen. Per Unckel gör ungefär som Socialdemokraterna när de var i opposition, fast tvärtom. Han lovar ständigt mer pengar på olika sätt, i det här fallet skattesänkningar, och talar aldrig om var de pengarna skall tas. Socialdemokraterna gjorde samma misstag, lovade bidrag av olika slag och talade inte om var pengarna skulle tas. De har fått betala dyrt med väljarmisstroende. Jag tror att Moderaterna kommer att få göra det också. Nu var det riktigt nyspråk. Moderaterna vill - den som orkar fördjupa sig i de olika tabellerna kan se det - dra ned pengar på vård och sjukvård både i statens budget och i kommunernas budget. Dessutom tvingas man genomföra stora nedskärningar för skolan om man skall kunna genomföra sina stora skattesänkningar. Det kallas av Per Unckel för växtpolitik. Lyssna på det: Att skära ned för skola, omsorg och vård är med Per Unckels språkbruk växtpolitik. Jag får säga som någon annan har sagt en gång: Lycka till! Sedan kort om kärnkraft. Det är självklart att vi skall genomföra en kärnskraftsavveckling, också med den första reaktorn, på ett sätt som är i överensstämmelse med den förnyelse som jag talar om. Det är en förnyelse av Sveriges ekonomi genom ekologisk omställning, inte genom att sabotera vare sig elförsörjning eller ekonomi.
Fru talman! Jag vill bli litet mera konkret. Kommer den kärnkraftsavveckling som ni slår in på att inte innebära någon belastning på statsbudgeten, inte innebära att någon boende får högre boendekostnader eller att något företag får ökade produktionskostnader? Det är enkla frågor. Ja, ja, ja, skulle jag vilja höra. Kan jag få det svaret i nästa replik, Andreas Carlgren, tror jag åtminstone några i denna församling skulle bli aningen lugnare än vad de är för stunden. Vad gäller frågan om växt och neddragning beklagar jag att Andreas Carlgren, som är en klok, förnuftig, insiktsfull och intellektuell person normalt, inte begriper sambandet mellan att få saker och ting att växa och att bedriva den torftiga neddragningspolitik som Jan Bergqvists parti är företrädare för. Det är den politiken som slänger ut hundratusentals människor i ökat bidragsberoende. Det är de höga skatterna för låginkomsttagare som gör att människor blir utan arbete trots att det finns massor av arbete att utföra. Det gör att människor i dag inte får möjlighet att ge av sin fulla kapacitet. Vad i hela friden skall Centern beblanda sig med en sådan politik för?
Fru talman! Försök inte låtsas något annat än att Centerpartiet är precis lika centerpartistiskt som tidigare. Däremot kan vi uppnå resultat, och det tycker vi är bra. Jag hoppas att alla lade märke till att Per Unckel inte med ett ord försökte bestrida de enorma nedskärningar det blir för social omsorg, vård och skola. Däremot låtsas han att nedskärningar i sig skall leda till växt. Det krävs möjligen en större tänkare än Per Unckel att bevisa det. Kan Per Unckel svara ja på motsvarande frågor om kärnkraften? Det kan han inte därför att det inte finns någonting som garanterar att inte elpriserna stiger också med kärnkraft och därmed leder till högre boendekostnader. Jag kan ge det allra enklaste exemplet: Vi hade i Sverige ett kärnkraftverk som är stängt sedan 1992, men har det höjt elpriserna, Per Unckel? Har det saboterat för de boende?

Fru talman! Gröna visioner och maktpolitik, säger Hans Andersson. Vi ser det konkret nu när det gäller kärnkraften. När vi försöker få igenom snabbast möjliga inledning på avvecklingen går Vänsterpartiet hela tiden emot den visionen, försöker i stället dra åt andra hållet och säger: Skjut litet på det. Så blir det ofta i praktiken när man söker maktpolitik.
Fru talman! En hållbar samhällsutveckling på längre sikt är rubriken. Jag känner mig något besviken på inriktningen hittills. När Andreas Carlgren talade kom jag att tänka på bockarna Bruse - jag antar att ni har läst den sagan. Man skrämmer med den stora bocken Bruse som snart skall komma för att man skall klara sig själv. Det är litet att fly undan sitt ansvar för den sociala otrygghet som de nuvarande nedskärningarna har lett till, som ju är en riktig beskrivning. Det finns en väldigt stor social oro ute i landet i dag. Men den har Andreas Carlgren varit med och drivit fram genom att fatta beslut tillsammans med Socialdemokraterna. Det förvånar mig väldigt mycket. Jag säger som Ola Ström: Jag kan inte förstå hur Centern kan delta i detta när ni egentligen ligger oss mycket närmare i många andra frågor som Andreas Carlgren talat om - närsamhälle, decentralisering osv. Svara gärna på frågan: Varför skrämma med den stora bocken Bruse när man själv är den som genomför nedskärningarna?
Fru talman! Mycket kort till Inger Davidson. Jag älskar att debattera och har snart förbrukat min taletid. Försök inte låtsas på den punkten! Alla som sitter här och alla som lyssnar på debatten vet att varje parti som skall ta ansvar för att Sverige skall få ordning på statens finanser också måste göra sådant som är svårt. Det jag tycker är konstigt med kristdemokraterna är att man gång på gång försöker låtsas att det bara är att göra det goda, låta bli det onda och slippa ta ställning till resten.
Fru talman! Jag är väl medveten om att man måste göra svåra saker. Jag hamnade i en regering som fick ta reda på sådant som hade förstörts under 70 och 80 talen. Det var många svåra beslut som vi då var tvungna att fatta. Det vet Andreas Carlgren som var knuten till den regeringen, även om han inte var statsråd. Hela tiden fick vi mothåll från det parti som nu genomför dessa enorma nedskärningar. Det hänger inte ihop. Hade vi fått ett starkare stöd i parlamentet för de betydligt mindre nedskärningar som vi påbörjade för att sanera budgeten, hade situationen i dag varit en helt annan. Det tycker jag att Andreas Carlgren ärligt kan vidgå.

Fru talman! Det finns en gryende kyla, egoism och intolerans i dagens samhälle som är både oroande och illavarslande. Många människor känner sin handlingsfrihet krympa. Lärare och forskare rapporterar om en växande skara otrygga barn på dagis och i skolorna. Allt oftare ser vi människor på gator och torg som letar i papperskorgar efter tomflaskor. En tredjedel av de ensamstående föräldrarna är beroende av socialbidrag för sitt uppehälle. Alltfler ungdomar går in i vuxenvärlden utan tro på vare sig själva eller framtiden. Allt detta är tidens tecken - tecken som är både oroande och illavarslande. Jag tänker inte påstå att allt detta är regeringens fel. Men precis som Inger Davidson sade alldeles nyss ligger en stor del av skulden i en väldigt kall och ofta inte så genomtänkt besparingspolitik. Det finns anledning, inte bara för regeringen utan också för oss riksdagsledamöter att ta detta på mycket större allvar och inte som regeringen bara hänvisa till de dåliga statsfinanserna. Det kan inte vara det enda skälet och det får inte vara ett argument för att blunda för alla oroande tecken som man kan se i samhället i dag - speciellt i en debatt som handlar om en hållbar samhällsutveckling på längre sikt. De kortsiktiga besparingsfrågorna får inte överskugga de långsiktiga och allvarliga problemen. Sverige får inte delas upp mellan "de som har" och "de som inget har": de som har arbete och de som inget har, de som är friska och de som väntar i kö för att få vård, de som har vänner och gemenskap och de som är isolerade och ensamma. Ingen får bli kvar på perrongen när tåget mot framtiden går. Men vilken är då den socialdemokratiska visionen om det framtida samhället? Vad är det som socialdemokraterna vill förutom att sanera statsbudgeten? Tyvärr har jag i dag inte hört så mycket i den debatt som skall handla om framtiden. Svaret står skrivet i stjärnorna. Kanske får vi ett bättre besked senare. För oss liberaler finns bara ett mål, och det är den enskilda människan. Vi tror att lösningen på dagens och framtidens utmaningar finns just där. Fria och trygga människor blir därför både målet och medlet i en liberal framtidsvision. Min utgångspunkt i dagens debatt är att försöka att ge min och Folkpartiets bild av några saker som vi anser måste ändras i Sverige för att enskilda människor skall ges ökad frihet och därmed trygghet att växa. Få saker begränsar en människas frihet mer än att vara utan arbete, det vet jag av egen erfarenhet. Fler jobb står därför högst upp på Folkpartiets "att göra"- lista. Till skillnad från miljöpartister och vänsterpartister är vi övertygade om att jobben inte har tagit slut. Vi är också övertygade om att vår huvudsakliga uppgift inte är att försöka att dela på de jobb som finns utan att skapa en politik som släpper fram de nya arbetstillfällena. Sverige kan inte vara ett undantag från resten av världen. Visst finns det nya arbetsuppgifter. Det handlar bara om att man skall bedriva en politik så att de släpps fram. Vår uppfattning är att det måste ges större spelrum och frihet åt alla de människor som arbetar och är verksamma i de små och medelstora företagen. Man måste också göra det enklare för alla som bär på goda idéer - och det gör väldigt många svenskar - men som av olika skäl inte vågar eller som inte har råd att ta språnget att starta eget. Vi har svårt att förstå varför inte Socialdemokraterna och Centern vågar ge alla dessa varande och blivande företagare en bättre chans att växa, pröva sina idéer och nyanställa. Jag ser fram emot att få ett bättre svar från Andreas Carlgren och sedermera av Jan Bergqvist. Ta bort krångel och byråkrati och sänk de skadliga skatterna på företagen så tror jag att ni kommer att förvånas över vilken skaparkraft som ni kommer att släppa fri. Om ni samtidigt följer Folkpartiets förslag om rejält sänkta arbetsgivaravgifter gör ni det billigare för företagen att anställa. Då ökar också chansen att fler arbetslösa kan få jobb. Det går inte att bara - som Andreas Carlgren nyss gjorde - att tala om hur viktigt det är med småföretag i tjusiga programtal om man sedan i praktisk politik försämrar deras villkor. Varför vågar ni inte stå för det som ni tycker? Varför tvekar ni? Är det inte pinsamt när ni får kritik t.o.m. från Vänsterpartiet för att ni inte bedriver en tillräckligt småföretagarvänlig politik? Då måste man verkligen börja att fundera. Släpp också fram möjligheterna till nya jobb i hushållen! Det kan väl inte vara mindre fult att tvätta utsidan på ett fönster än att tvätta insidan. Folkpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna inom tjänstesektorn med 15 miljarder fram till 1999. Vi vill försöka att göra alla svarta jobb vita. Det skulle ge många nya jobb och samtidigt ge andrum inte minst åt många av de dubbelarbetande kvinnorna. Alltsedan liberaler drev igenom de första skolreformerna i Sverige på 1840-talet har utbildning varit en hjärtefråga för oss. Vi talar ofta här i kammaren om hur viktigt det är med kunskap och hur viktigt det kommer att bli för att vi skall kunna hävda oss i den internationella konkurrensen. Det är självfallet alldeles riktigt. Mer sällan talas det om bildning och utbildningens egenvärde. Kunskap stärker människors självkänsla och ökar förmågan att ta makten över deras egna liv. Hur värderar man att en förälder som på äldre dar har lärt sig att läsa kan läsa en saga för sina barn eller kan läsa en dagstidning? Det är ovärderligt och har ett egenvärde. Skolor och utbildning är centralt. Vi ser därför med stor oro på den utveckling som sker i kommunerna i dag. Inget är viktigare för jämlikheten i ett samhälle än att alla kan tillförsäkras rätten till en skola med kvalitet, och då handlar det inte bara om resurser. Folkpartiet vill se en tioårig grundskola och skolplikt från sex års ålder. Det skulle ge mer tid åt de barn som lärarna i dag inte hinner jobba tillräckligt mycket med. Vi vill också se att pedagogiken i förskolan utvecklas så att man ännu bättre kan ta till vara den enorma lust och förmåga att lära som även de mindre barnen har. Det finns ingen bättre satsning på framtiden än att satsa på våra barn. Det må låta som en politisk klyscha, men det är ju icke mindre sant för det. En hållbar samhällsutveckling kräver delaktighet från medborgarna. Vi vill öka utbytet med övriga världen när det gäller allt från att exportera mänskliga rättigheter och demokrati till att exportera bilar och mobiltelefoner, samtidigt som vi vill importera nya kunskaper och impulser till Sverige. Andra vill minska utbytet. Företrädare för denna linje vill helst att Sverige skall lämna EU eller åtminstone att Sverige inte skall ta några avgörande initiativ. Det är inte Vi tror att en bättre framtid för Sverige skapas tillsammans med människor i andra länder i vår värld. Vi är därför starka anhängare av Europatanken och av Förenta nationerna. Både EU och FN brottas med stora problem, men det är inte skäl för att Sverige skall minska sitt engagemang vare sig i EU eller i FN, tvärtom. Och som en klok person sade: När det uppstår problem i en allians bör man avlägsna problemen - inte alliansen. En hållbar samhällsutveckling på sikt kräver som sagt medborgarnas delaktighet. Men för detta krävs mer av öppenhet, närhet och ansvar. Någon har sagt att det krävs nya former nu när "studiecirkelsdemokratin" håller på att ersättas av något slags "Reuterskärmsdemokrati". Ifrån att ha haft tid att analysera, argumentera och förankra sker allting i dag i stället med en rasande fart. Samtidigt blir frågorna svårare och svårare och svaren mer komplicerade och längre. Men det går att möta denna utveckling genom att ta till vara det som informationstekniken ger. Utmaningen består delvis i att förbättra kanalerna mellan valda och väljare. Medborgaren ställer grundläggande och berättigade krav på delaktighet och insyn i de beslutande församlingarnas förehavanden, oberoende av var i landet man bor. Folkpartiets vision om det aktiva medborgarskapet får här, med informationstekniken som ett redskap, ett nytt genombrott. Det skall vara raka rör och öppna kanaler mellan oss politiska företrädare och medborgarna. Det går naturligtvis inte att tala om en hållbar samhällsutveckling på sikt utan att nämna de miljöhot som likt åskmoln tornar upp vid horisonten. Vi vet t.ex. att ett energisystem baserat på fossila bränslen är ohållbart i längden. Vi vet att en fortsatt skövling av unika miljöer i vår natur leder till en på lång sikt ohållbar utarmning av den biologiska mångfalden. Jag hörde Göran Persson i förmiddags här med rätt svulstiga ord tala om Sveriges väg in i ett ekologiskt samhälle. Vi hörde också Per Unckel i sitt anförande nämna byggprofessor Olof Erikssons projekt att satsa 50 miljarder för att ställa om Sverige i något slags ekologisk och uthållig inriktning. Men det är så märkligt att få höra alla dessa stora visioner när budgeten, som jag tidigare var inne på, innebär att Naturvårdsverkets budget minskas med 25 % i år. Verkets experter talar om en veritabel slakt av grunden för flera av miljövårdens kärnområden. Först görs alltså tokbesparingar och sedan extrema satsningar på aldrig skådade miljöprogram. Detta är inte ett utslag av en politik som leder till en hållbar samhällsutveckling på sikt. Vi talar här om framtiden. När jag hör vänsterpartisterna tycker jag att det påminner litet om 80-talet. Vänsterpartiet har ju, till skillnad mot alla andra partier här i riksdagen, råd med nästan allting. Det låter litet som på 80-talet - vi skall arbeta mindre och låna mer, och sedan kanske problemen löser sig på sikt. När jag hör Jan Bergqvist och socialdemokraterna leds tankarna litet till det goda 70-talet - bara vi har klarat av den finansiella krisen skall vi börja med reformer igen och öka statsutgifterna. Men det är samma gamla övertro på farbror statens förmåga och ansvar att styra människors liv och öden. Andreas Carlgren talade nyss. Jag tycker att det lät som en nostalgitripp tillbaks till det tidigare 60-talet innan urbanisering och internationalisering slog igenom - röda små hus med vita knutar och kossor i hagen. Moderaterna kanske har en fläkt av 50-talet - kärnfamiljens och tekniktillväxtens årtionde, den lilla familjen och den lilla staten. Sedan har vi Miljöpartiet och Birger Schlaug, och då får jag nog tyvärr byta århundrade. De tycker att det är 1900-talets teknik som är roten till allt det onda. Den uppfattningen delar inte jag och Folkpartiet. Vi skall använda den moderna tekniken och kunskapen till att leda oss in i det nya samhället. Det är inte tekniken som är problemet, utan det är vårt sätt att använda den som har varit ett problem. Fru talman! Folkpartiet må vara ett litet parti och ett parti som har det litet jobbigt just nu. Men jag tror att ryktet om vår död är starkt överdrivet. Vi är till skillnad mot många andra i denna kammare stolta över och trogna vår ideologi - den liberala ideologin - och vi står för våra löften. Vi lovar litet men håller mycket. Är det så att tiden är ute för en politik som syftar till tolerans och medmänsklighet, som vill bekämpa egoism och främja solidaritet, som står på den lilla människans sida mot myndighetskultur, kollektivism och starka organisationer? Är det så, fru talman, är det inte bara ett problem för Folkpartiet utan ett problem för hela Sverige.

Fru talman! Ola Ström sade dels att han inte riktigt vet vad Socialdemokraterna vill, dels att Socialdemokraterna hyllar kollektivismen. Men så här är det, Ola Ström. Vi anser att grunden för framtidens folkhem måste vara idéerna om frihet, jämlikhet och rättvisa. Vi ser människan som både individ och samhällsvarelse. Som individer skall vi fritt kunna utveckla våra egna förutsättningar efter vårt eget val. Som samhällsvarelser är vi beroende av varandra och måste tillsammans försöka att lösa problem som är gemensamma, vilka också påverkar våra möjligheter att utvecklas som individer. En politik för ett gott samhälle måste bygga på denna dubbelhet. Man kan inte bara betona det kollektiva, och man kan inte bara betona det enskilda. Så enkelt är det, och så svårt är det, Ola Ström. Sedan talade Ola Ström om kall besparingspolitik. Jag tror att när man i framtiden utvärderar konsolideringsprogrammet, så kommer man att säga att det var ett jättestort program men att det fanns vissa saker som behövde rättas till och att avvägningar kunde ha gjorts på ett annat sätt. Men jag är rätt säker på två saker. För det första kommer man att säga att det var absolut nödvändigt med en totalrenovering av de offentliga finanserna. För det andra kommer man att säga att det under detta skede fanns ett förslag som var brutalare än alla andra, nämligen Folkpartiets förslag att 1997 ta 9 miljarder ifrån a-kassan. Detta är faktiskt en kall besparingspolitik. Indragningen är dubbelt så stor som den som Moderaterna föreslår. Vet Ola Ström hur höga höjningar av avgifterna till a-kassan som skulle bli följden av ett sådant förslag?
Fru talman! Jag vill börja med det sistnämnda, för det kan vara rätt intressant med historiskrivningen. Den borgerliga regeringen införde ju - jag var visserligen själv inte med i riksdagen då - en allmän obligatorisk a-kassa. Detta var någonting som Socialdemokraterna var emot, vilket är mycket märkligt. De är ju för alla möjliga obligatoriska försäkringar på alla andra områden. Socialdemokraterna avskaffade den allmänna obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen när de kom till makten. De tog egenavgifter från a-kassan och lade dem på sjukförsäkringsavgiften. Det är därför svenska folket i dag med goda skäl undrar varför man betalar in betydligt mer i sjukförsäkringsavgifter än vad som används. Det har fuskats med budgetsiffrorna. Folkpartiet vill kompensera löntagarna genom sänkta skatter för att ha råd att betala detta. Som Lars Leijonborg tidigare var inne på får man ta konsekvenserna av att starka fackföreningsorganisationer sluter avtal, vilka indirekt leder till arbetslöshet. Man kan inte ha makt utan att ta ansvar. Det är detta som vi vill försöka koppla ihop. Men det kommer inte att drabba enskilda människor.
Fru talman! Det var en mycket märklig historieskrivning. Vad det handlar om är att Folkpartiet i höstas föreslog att man för 1997 skulle dra in 9 miljarder kronor på a-kassan. En annan sak hade det varit om man hade föreslagit ett program för att successivt bygga upp ett annat system och koppla det tydligt till vissa kompensationer, så att effekterna inte blir så brutala. Men så var det faktiskt inte, utan det var ett förslag om en direkt indragning av 9 miljarder kronor från den första januari i år. Att det hade drabbat enskilda människor mycket hårt tror jag att ingen som känner till uppläggningen av förslaget kan bestrida.
Fru talman! Jag hann inte i min första replik ta upp detta med Socialdemokraternas visioner. Det var väldigt trevligt att Jan Bergqvist ändå började att skissera någonting som skulle kunna likna en vision. Problemet, som fortfarande lever kvar inom socialdemokratin, är att man inte kan slita sig från sin kollektivistiska historia. Detta går igenom på politikområde efter politikområde. Man har en misstro mot företagsamhet och småföretagare. Man har en misstro mot friskolor och olikhet. Man misstror människors förmåga att klara av saker. I allt detta finns det något slags mentalitet av att detta måste beslutas kollektivt och regleras av staten. Låt människor få makten på områden där man behöver och vill ha makt. Men ta greppet om det viktiga i politiken. Se till att människor litar på politikens centralområden, såsom hållbara socialförsäkringssystem. Folkpartiet har alltid slagits för en 80-procentig nivå i a-kassan t.ex., vilket är mer än vad Socialdemokraterna vill ha. Se till att skolorna och sjukvården fungerar. Om ni koncentrerar er på detta i stället för att sväva ut i något slags allmän omsorg om befolkningen, skulle man kunna ha tillit till socialdemokratin och regeringen. Ta bort tassarna från områden där folk klarar det bättre själva och koncentrera er på det viktiga!

Fru talman! Ola Ström hävdade att om Miljöpartiet får igenom sitt program, går vi tillbaka till ett annat århundrade. Det var ju spännande och intressant. Jag trodde att debatten hade kommit längre än så. Sedan hävdade han att vi är teknikfientliga. Ja, vi är teknikfientliga när det gäller sådan teknik som gör att vi i vår del av världen tar ett alltför stort miljöutrymme på ett sätt som inte är globalt hållbart. Det handlar om kärnvapen, kärnkraft, vapenteknologi, genteknik som leder till patent på nya livsformer som drar undan resurser från u-länder osv. Det är vi kritiska till. Däremot brukar jag få kritik för att jag har alldeles för stora visioner när det gäller spårbilar, solceller, urinseparerande toaletter och sådant. Det är den kritik jag brukar få, inte den andra kritiken, Ola Ström. Men då är det ju kul att detta blir balanserat, kan man säga. En kort fråga: Varför just 40 timmars arbetsvecka, Ola Ström? Varför inte 42 1⁄2 eller 48 eller 60 eller 35? Varför just 40 timmars arbetsvecka?
Fru talman! Jag har litet ont om tid, annars är det en väldigt intressant debatt. Det är klart att jag spetsade till det när jag sade att Miljöpartiet tillhör 1800 talet, men det ligger en kärna av sanning i det. Allt ni kritiserar, allt ni är fientliga mot, är mycket av det som har lyft Sverige och andra västländer under 1900 talet. Det handlar om tekniken, förnuftstron och allt annat. Vi kan inte bara sopa undan detta och säga att allt var fel. I stället bör vi använda det i det godas tjänst. Det är det ni måste inse. Det är inte tekniken som är orsaken till miljöproblemen, det är hur vi har använt tekniken. Det är faktiskt en väsentlig skillnad. Sverige har vad jag vet varken kärnvapen eller patent på genförändrade varor, så det var väl en litet retorisk argumentation på det området. Jag har egentligen ingen annan uppfattning i sak än vad Birger Schlaug har, tror jag. Det här är oerhört väsentliga områden. Sedan är det detta med arbetstiden. Jag tycker att man måste slå fast en väsentlig sak. Det är arbete som skapar välstånd. Har man sagt att vi arbetar tillräckligt mycket och att vi, i något slags teoretiskt resonemang, skall försöka dela på de arbeten som finns, då har man också sagt att vi inte behöver mer välstånd, att vi inte behöver mer pengar till sjukvården, till skolorna och till omställningen av energisystemen. Det är arbete som skapar välstånd. Min motfråga till Birger Schlaug blir: Tror Birger Schlaug att jobben har tagit slut? Är det därför man förespråkar arbetstidsförkortning och tror att det kan lösa några problem? Det är det som är grundfelet i ert resonemang. Ni tror att det finns ett visst antal jobb, och att det enda sättet för människor att få jobb är att dela på dem som finns. Det är feltänkt.
Fru talman! Det är Folkpartiet och Ola Ström som tycker att det finns ett visst antal jobb. I fråga om de jobben skall det vara 40 timmar för alla, 40 timmars normalarbetsvecka. Min enda, enkla fråga är: Varför just 40, siffran 40? Är det en naturlag? Det är bara det jag undrar. Är just 40 en naturlag, eller är de så att man skall anpassa normalarbetstiden till den verklighet som råder? Tittar man på den verklighet som råder, har vi väldigt stor arbetslöshet. Tittar man på den verklighet som råder, finns det tyvärr ingen utredning någonstans som säger att det blir mer lönearbete på 2000-talet än det är i dag. Jag ser inte det som ett hot. Jag ser det som en enorm möjlighet. Men varför just siffran 40? Varför inte 47 eller 39? Varför är Ola Ström så fast vid just siffran 40? Kan Ola Ström rent naturvetenskapligt tala om att just 40 timmar är den optimala arbetstiden för alla? Är det så?
Fru talman! Birger Schlaug skojar till det litet när det gäller detta med 40 timmar. Det är naturligtvis inte som har säger. Jag skulle kunna göra det lätt för mig och säga till er som vill 6 timmars arbetsdag: Måste det vara exakt 6 timmar? Måste det vara 30 timmarsvecka? Så är det naturligtvis inte. Poängen med ert resonemang är ju att ni tror att jobben är slut och att vi måste dela på de jobb som finns. Vi i Folkpartiet tror att de människor som är arbetslösa i dag kan få nya jobb utan att andra så att säga behöver maka på sig. Medaljens baksida, som ni sällan talar om, är ju att en sänkning av arbetstiden i dagsläget också förutsätter en sänkning av lönen. Jag tror inte att alla människor har råd med det. Självklart skall det vara så att alla människor i detta land som vill byta löneökningar mot sänkningar av arbetstid skall få göra det. Vi är för individuell frihet. Vi tycker att det här helst skall vara något som människor gör upp med sina arbetsgivare om helt oavsett av vad vid bestämmer i riksdagen. Det är vår uppfattning. Vi är inte alls låsta vid någon normalarbetstid. Däremot är vi skeptiska till dem som slår i folk att man kan lösa arbetslösheten genom att ändra arbetstidsveckan, som om det vore problemet i Sverige.

Fru talman! Vi skall i dag prata om långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att alla får ett rättvist miljöutrymme. Det innebär att vi alla skall kunna leva på ett sätt som alla alltid skall kunna leva på. Det är vad det egentligen handlar om. Då borde vi i denna kammare kunna enas om att vår nuvarande livsstil överförd i global skala inte är hållbar. Skulle vi överföra vår livsstil i en global skala till alla människor på jorden skulle det behövas två eller tre jordklot till, och det har vi inte. Därför är det inte den fattiga delen av världen som hotar vår överlevnad utan det är den rika delen av världen, dvs. vi. Är det så illa, vilket jag tror, måste vi som politiker och opinionsbildare våga säga ganska beska sanningar, eller i varje fall det vi tror är sanningar. Vi måste våga sluta lova allt till alla. Det tror jag är väldigt viktigt. Vi behöver en kulturrevolution i Sverige, en grön fredlig kulturrevolution. Vi behöver helt nya strukturer, helt nya system och helt nya normer. Vi behöver ett helt nytt politiskt tänkande. Det gamla har tagit slut. Det blir bara eviga upprepningar på samma tema från de gamla politiska partierna och de gamla ideologerna. Vi har en väldigt stor chans att bygga ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Men då måste vi analysera vad som är hållbart. Är det mer av samma sak, eller är det något helt annat? Jag vet att det är något helt annat, och det tror jag att vi alla egentligen vet. Vi måste också göra en analys av vad människan är. Människan är så mycket mer än en ekonomisk varelse. Vi är biologiska, sociala och kulturella varelser, och vi måste lära oss att bygga ett samhälle för dessa varelser av kött och blod och inte för pengar. På något sätt har människan stegvis blivit reducerad till en ekonomisk varelse. Det är ganska förödande både för människovärdet och för det samhälle som vi gemensamt bygger. Vi har helt enkelt fastnat i ekonomismens bojor och håller därmed på att på något sätt förstöra och föröda våra förutsättningar till ett bra och värdigt liv. Det behövs en grön kulturrevolution med system som gynnar demokrati, strukturer som gynnar människors delaktighet och normer som medför att liv, kärlek, empati och ansvar väger mycket tyngre än ägande och köpande. Det handlar om att vi måste lära oss att fylla våra liv med verkligt innehåll och inte bara fylla livet med tomma timmar. Det är vad det egentligen handlar om. När jag är ute möter jag i dag detta mycket mer än tidigare. Oavsett om det är i Rotary eller i en gymnasieklass är det väldigt få som när man möter dem öga mot öga innerst inne tror på dagens samhällsutveckling. Många vill se något helt annat. Jag tror också att det är nödvändigt. Vi måste analysera vad som är effektivt. Alla politiker vill fatta effektiva beslut som leder till ett effektivt samhälle. Jag tror att jämlikhet är effektivt. Jämlikhet är något av det mest effektiva man över huvud taget kan uppnå, eftersom alla resurser då tas till vara. Det samhälle som i dag stegvis skapas i hela Europa är ett samhälle med ökade klyftor och därmed också med ett ökat antal konflikter. Det är grogrund för våld, rasism och främlingsfientlighet. Det vi producerar genom detta är inte pappersmassa, mobiltelefoner eller läkemedel. Det vi framför allt producerar genom den samhällsutvecklingen är rädsla. Vi producerar rädda människor när klyftorna ökar på det sätt som nu sker. Rädda människor är också ganska farliga människor. Vi får ett farligt samhälle där demokratin är på väg att urholkas. Därför måste vi tänka helt nytt. Med ett hållbart samhälle måste vi mena något mer än ökade klyftor och betong. Vi måste verkligen mena ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Utvecklingen går inte åt det hållet vare sig när det gäller den ekologiska sidan eller när det gäller den sociala sidan. Klyftorna ökar tvärtom steg för steg, och man fattar beslut om besparingsplaner som ökar klyftorna. Visst skall vi spara. Jag och Miljöpartiet lovar inte allt till alla, tvärtom. Det är inte alls på det sättet. Men när man sparar kan man ändå spara på ett sätt som inte ökar klyftorna i samhället. Regeringen och Centerpartiet, uppbackade av ett antal borgerliga partier i övrigt, har gjort besparingar på ett sådant sätt att jämlikheten minskar, och därmed ökar grogrunden för ett mycket farligt samhälle där rädsla och utanförskap dominerar. När det gäller den ekologiska delen orkar människor och politiker nog inte ta till sig de stora globala överlevnadsfrågorna när de sociala orättvisorna kryper in på skinnet. Jag förstår i allra högsta grad den ensamstående pappa i Sollentuna centrum och den ensamtående mamma i Vingåker som kanske inte orkar ta till sig också en maskkompost när de lever under en ekonomisk och social stress som är fruktansvärt jobbig. De måste välja mellan att köpa fotbollsdojor åt sin son eller låta sin dotter gå på kommunal musikskola med allt högre avgifter. Ett jämlikt samhälle är en förutsättning för att man skall kunna ta miljöfrågorna på allvar. Tyvärr är det i dag precis tvärtom. Miljöfrågorna tas inte på allvar mer än i de stora orden. Göran Persson är den statsminister under vars regering man har skurit mest i svensk historia när det gäller miljövården. Anna Lindh administrerar en budget som innebär att Naturvårdsverket får skära mer än någonsin. Ändå talar man om en ekologiskt hållbar utveckling. Det är inte det. Det är teater och retorik, tyvärr. När man gör teater och retorik till ideologi blir det ganska trist. Alla fina ord och alla fina löften måste ändå följas av någonting i sak. Men ingenting har ännu kommit. Steg för steg går man bort från det hållbara samhället. Jag menar att vi nu måste inse att vägen mot det hållbara samhället är en helt annan väg. Det är att våga ifrågasätta strukturer, system och normer, och det är att våga fundera själv innerst inne: Vad är värt någonting i det här livet? En fredlig grön kulturrevolution är kanske någonting annat än den gamla klassiska röda revolutionen. Den fredliga gröna kulturrevolutionen utspelas mest inne i varje enskild människa när vi vågar sätta oss ned och analysera: Vad vill vi ha ut av livet? Vi politiker skall underlätta för människor att få ut så mycket som möjligt av livet. Människor skall vara sociala, biologiska och kulturella varelser. Vi skall inte reducera människor till ekonomiska varelser, trots att det är vad som sker i dag i en väldigt snabb takt.

Fru talman! Jag vill bara fråga Birger Schlaug: Varför tror Miljöpartiet att omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle kräver mindre arbete? Miljöpartiets linje, om jag förstår den rätt, måste innebära att de som vill arbeta motsvarande dagens heltid för den ekologiska omställningen skall anses arbeta övertid. Hur är det möjligt?
Fru talman! Miljö ger jobb. Det är helt riktigt. Låt oss säga att en rejäl miljöomställning kan ge kanske 100 000-120 000 nya jobb i Sverige. Arbetslösheten är betydligt större än så. Därför behöver man också sänka arbetstiden och dela på de jobben också liksom alla andra jobb.

Fru talman! Det illustrerar skillnaden mellan Miljöpartiet och Centerpartiet. Vi tror att ett ekologiskt uthålligt samhälle är ett växande samhälle. Miljöpartiet tror att det är ett krympande samhälle.
Fru talman! Nej, ett ekologiskt hållbart samhälle är ett växande samhälle, ett mänskligt, växande samhälle. Men det är inte detsamma som lönearbete. Vi är mycket mer än lönearbetare, Andreas.
Fru talman! Vi kristdemokrater tror inte på någon färdig samhällsmodell som det gäller att med alla medel försöka pressa in människorna i. Själva samhällsbyggandet är målet för oss, och det är medborgarna själva som påverkar vilken inriktning det skall ha. Det gäller att dra in så många medborgare som möjligt i det bygget för att det skall bli bra. Den viktigaste förutsättningen för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling är just det att helst alla medborgare medverkar. Om människor inte känner sig delaktiga i själva processen som leder fram till ett beslut, vill de heller inte vara med och ta ansvar för de beslut som fattas. Då är demokratin i fara, eftersom personligt ansvarstagande är grunden i ett välfungerande demokratiskt medborgarsamhälle. Hur får man då människor att vilja delta? Genom att fråga efter deras insatser och värdesätta dem. Så enkelt är det. Det räcker inte med att be dem rösta vart fjärde år. Det finns en delvis dold reserv i samhället som skulle kunna medverka till att lösa många av de problem som tornar upp sig och som inte aldrig så höga skatter kommer att räcka till för att lösa. I vår samhällsvision samverkar den offentliga, den ideella och den privata sektorn så att de förstärker och kompletterar varandra. Jag skall vara konkret. "Viljan" är en frivilligcentral i Stockholm. Den ordnar kontakter mellan människor som har behov av sällskap eller av att få olika tjänster utförda och människor som själva vill ha sällskap eller kan hjälpa till att utföra olika tjänster helt på ideell bas. "Viljan" kan självfallet inte ersätta den stadsdelsnämnd i det område den ligger, men den kan vara en viktig del av stadsdelsnämnden. Den kan tillföra nya dimensioner till det övriga arbetet inom stadsdelen. Så fungerar det just där och på några andra ställen i landet, men det borde kunna fungera så på många fler ställen. Det som däremot inte fungerar är den privata sektorns möjlighet att erbjuda hjälp med praktiska ting som matlagning, städning och handling till pensionärer och barnfamiljer för ett pris som vanligt folk har råd att betala. Det som den kommunala hemtjänsten kan erbjuda i dag inom den ram som ekonomin sätter - och vi vet att den är väldigt snäv - skulle t.ex. kunna kompletteras med rent praktisk hjälp, inköpt av privata småföretag, om staten bidrog genom att t.ex. sänka arbetsgivaravgifterna för den typen av tjänster. Social gemenskap, som är en stor bristvara, borde enskilda människor från föreningar och frivilligorganisationer i ännu högre grad kunna stå för. Med den kombinationen av insatser från offentlig, privat och ideell sektor skulle förhållandena för många av våra äldre kunna förbättras avsevärt. Vi vet att Röda korset, pensionärsorganisationer och andra redan gör beundransvärda insatser på många håll, men det märkliga är att deras verksamhet ses som en brist i välfärdssamhället i stället för som den oumbärliga del av välfärden den är. Det handlar om attityder, och de ändras inte över en natt. Men om vi skall få ett både medmänskligt och ekonomiskt hållbart samhälle är det nödvändigt att komplettera offentliga insatser med både privata och idella sådana. Tillsammans ger de ett hållfast samhälle. Fru talman! Det viktigaste kapital ett samhälle förfogar över är varken kronor eller euro. Det är förtroende. Ett samhälle där förtroendet inte finns mellan enskilda människor, mellan arbetsgivare och arbetstagare och mellan politiker och andra medborgare vittrar sönder inifrån. Radiodoktorn Peter Paul Heinemann, som de flesta känner till, beskrev en gång vilken fruktansvärd upplevelse det var när tilliten försvann från hans egen familj. Han berättade om det i ett radioprogram. Ett av barnen hade blivit narkoman, och det gick inte längre att lita på varandra inom familjen. Det ledde till att allt blev ett gungfly. Många har samma erharenhet, fastän orsakerna växlar. Otrygghet, ångest, missbruk och sociala problem är orsak till väldigt många s.k. tillitsbristsjukdomar. Det finns de som hävdar att sådana sjukdomar är grunden till 30-40 % av alla sjukdomar i Sverige i dag. Det som gäller på den lilla nivån gäller också på samhällsnivån. Vi måste återskapa förtroendet och tilliten på alla plan om vi skall få en hållbar samhällsutveckling. Ett handslag måste få vara ett handslag och ett löfte ett löfte. Hederlighet och ordhållighet måste bli honnörsord igen. Etik är ingen etikett som man klistrar på när det passar och när det är politiskt korrekt. Etisk medvetenhet är heller ingenting vi föds med. Etiken levandegörs i samspel med andra människor och införlivas så småningom med vårt eget tänkande. Bäst fungerar den processen med personer vi har förtroende för, helst personer som vi älskar. Det är därför föräldrarna är så viktiga. Det är i 99 fall av 100 de som bäst förmedlar grundläggande värden till sina barn. Men det kräver vardagstid tillsammans, eftersom det är i vardagliga situationer man löser konflikter och tränar samlevnad på ett naturligt sätt. Kvalitet kan inte ersätta kvantitet när det gäller tid, hur gärna många av oss som är föräldrar än skulle önska att det vore så. Neutralitet på det etiska området existerar inte. Normer och värderingar växlar ständigt, och om inte uppbyggliga normer tar överhanden i ett samhälle så blir det de nedbrytande normerna som gör det. Vi kan se tydliga exempel på det i de skolor där man inte har klarat att skapa ett klimat där elever, lärare och övrig personal känner respekt för varandra. Det som är själva grunden för en hållbar etik saknas helt enkelt. Då blir det en liten, högljudd grupp som tar över genom att sätta sig i respekt med skrämselmetoder. Några skolor tvingades t.o.m. stänga inför julavslutningen, därför att rektorerna inte kunde svara för säkerheten. Att detta händer i Sverige låter väl nästan för otroligt för att vara sant, men det är tyvärr sant. Det finns också kända exempel på hela stater och samhällen där just brist på respekt för medmänniskor fått betydligt hemskare konsekvenser. En diskussion om etiska värden och om vilka normer som skall vara vägledande måste ständigt hållas levande i ett samhälle som vill ha en hållbar utveckling. Vi politiker har ett oerhört stort ansvar för att göra det. Det finns de som menar att ett mångkulturellt samhälle är detsamma som ett etiskt neutralt samhälle, men ingenting kan vara mer fel. Förutsättningen för att olika kulturer skall kunna leva sida vid sida är att det finns uttalade värderingar som grund för lagstiftning och för samlevnad över huvud taget. De värderingarna måste respekteras av alla. Likheten inför lagen måste gälla. Om de grundförutsättningarna råder är det inte svårt att acceptera olika former av religionsutövning, att någon bär turban eller slöja eller att matkulturen skiljer sig åt mellan olika grupper. Jag tror att en av anledningarna till att vi har misslyckats med integrationen av våra invandrare - det som är en av de stora framtidsfrågorna - är rädslan för att lyfta fram vår egen kultur och våra egna rötter. Det skapar osäkerhet inför andras kulturyttringar som är mer tydliga och som därför uppfattas som om de kan ta överhanden över den mer diffusa svenska identiteten. Det här är ytterligare en anledning till att värderingar och traditioner måste få ett tydligare innehåll igen. Det är där vi måste börja om vi vill ha ett hållbart samhälle där människor med olika bakgrund, olika trosåskådning och olika tycke och smak kan leva sida vid sida och uppfattas som lika mycket värda och lika betydelsefulla för samhällsutvecklingen. Herr talman! Att bryta våldsutvecklingen, inte minst bland våra ungdomar, är också en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Den otrygghet som våld skapar och den vanmakt som breder ut sig när ingen tycks rå på brottsligheten är farliga för demokratin. Hur kommer det sig att tunnelbanan i Stockholm, hus och bergväggar tidvis har fått tas över av klottrare? Hur klaras resten av brottsligheten av när den relativt sett lilla delen inte gör det? Det frågar sig resenärer på tunnelbanan dagligen. Klottret blir ett bevis för de styrandes oförmåga över huvud taget. Hur kommer det sig att tillvänjningen är så snabb när det gäller våldet? Ni minns säkert allihop att en ung man knivhöggs på Götgatan i Stockholm för några år sedan. Det enskilda fallet väckte en så enorm uppmärksamhet att man till slut var tvungen att ordna en speciell debatt här i riksdagen, vilket var väldigt ovanligt på den tiden. Nu inträffar liknande brott under nästan varje veckoslut någonstans i landet. Reaktionerna är ganska måttliga. Är detta en given utveckling som vi måste vänja oss vid, eller går det att vända trenden? Jag tror att det går, men då krävs inte bara ord utan verkligen också handling. Alla medborgare måste dras in i arbetet för att motverka brottsligheten på ett tidigt stadium. I det sammanhanget är skolans roll ovärderlig. Skolan är ju ett miniatyrsamhälle. Om klotter, sönderslagna rutor och våld är vardagsmat i skolan kommer det också att bli det utanför skolan. Om det går att hejda i skolan går det också att hejda det utanför skolan. Jag har själv varit med i ett sådant här arbete under min tid som lärare i en söderförort till Stockholm. Därför vet jag att det krävs ett enormt personligt engagemang av de vuxna i skolan. De måste också ha starkt stöd, självfallet av föräldrarna i första hand men också av socialtjänst, fritidsförvaltning, polis, butiksägare, fastighetsskötare och andra - av det omgivande samhället helt enkelt. Egentligen är det inte fråga om några märkvärdigheter, men arbetet kräver tid, samarbete, konsekvens och långsiktighet. Det är inget projekt på några veckor, utan det handlar om ett ständigt pågående arbete. Men det är ett arbete som är nödvändigt om inte de positiva insatser som görs för en hållbar samhällsutveckling på andra områden skall förtas av en ständigt uppåtgående brottsspiral. Skolan måste också stödja föräldrarna i normöverföringen. Den brist på civilkurage och vuxenauktoritet som har brett ut sig i spåren av urvattnade läroplaner från 60-talet måste överges. Alla, från skolministern, Skolverket, skolchefen och rektor till lärare och övrig personal, måste bli tydliga när det gäller vad som kan accepteras i skolan. Den senaste läroplanens målbeskrivning för förankringen hos eleverna av demokratiska värderingar, med inspiration från kristen etik och västerländsk humanism, är en bra utgångspunkt. Men den måste omsättas i praktiken. Det innebär att varenda individ i skolan, både barn och vuxna, måste mötas med respekt och själv lära sig att respektera andra. En trygg skolmiljö är förutsättningen för en bra inlärning. En aldrig så bra pedagogik kan inte kompensera en bråkig och stökig miljö. Jag vill hävda att grundskolans kvalitet är avgörande för vårt lands hela utvecklingspotential. Det räcker inte med satsningar på vuxenutbildning. Eleverna måste lämna skolan med tillräckliga kunskaper och social kompetens om vi skall få en hållbar samhällsutveckling. Herr talman!

Herr talman! En enda värld - och i den världen dör tolv barn varje minut på grund av undernäring och sjukdomar som skulle kunna botas t.o.m. med rätt små resurser. En enda värld - och i den världen är tre av fyra vuxna analfabeter kvinnor. 700 miljoner kvinnor kan varken läsa eller skriva. Av alla de barn som i dag aldrig får börja skolan är tre gånger så många flickor som pojkar. Tänk om vi kunde få ett genombrott för kvinnornas ställning över hela världen. Tänk om de kunde få en starkare ställning i familjen, arbetslivet och samhället. Tänk om de kunde få en bra utbildning och en bra hälsovård. Tänk om de fick chansen att ta vara på sin skaparkraft som lärare, forskare, företagare, jordbrukare osv. Jämställdheten har närmast revolutionär sprängkraft. Den är en kamp mot förtryck och förnedring av kvinnor, men den är också en kamp för ekonomisk och social utveckling. Därför blir jämställdheten så avgörande för barnens väl och ve. Hur kommer vi åt misshushållningen med människa och miljö? I dag styrs världens produktion mer av de rikas pengar än av de mångas behov, mer av rovdrift och kortsiktiga vinstintressen än av långsiktiga hänsyn till människans framtid. Resultatet ser vi i form av skogsskövling, ökenspridning, vattenbrist, fattigdom, slum, gatubarn och barnarbete. Nöden har många ansikten. Men färdriktningen kan ändras. Kunskaperna finns. I sin hand håller människan väldiga produktionskrafter. Rätt använda kan de skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. Skall vi leva upp till vårt ansvar för framtiden måste vi lämna efter oss en livsmiljö som är minst lika rik på möjligheter att leva och försörja sig i som den vi övertog. Det välstånd som är byggt på naturförstöring och resursslöseri är ett sämre välstånd än det som grundas på god miljö och rättvis fördelning. Vilken befrielse det ändå var att Berlinmuren föll! Det blev slut på det kalla krigets kapprustning och slut på kommunisternas terrorvälde i östra och centrala Europa. Det blev slut på ett vidrigt förtryck med ett fullständigt förakt för människornas värde och värdighet. Sedan är det en annan sak att de länder som i decennier torterats av maktspråk, korruption och angiveri blir så svårt skadade att de inte med en gång som en fågel Fenix kan uppstå ur askan och som fullfjädrade demokratier lyfta sina ekonomier med kraftiga vingslag. Decennier av diktatur sätter sina spår. Jag känner det som en stor utmaning att få arbeta i Europarådet som representant för Sverige och för den svenska riksdagen. Europarådet är med sina 40 medlemsstater Europas största politiska samarbetsorganisation. Hur många vet det? Det finns nog ingen så viktig organisation som är så okänd hos den breda allmänheten. Det beror just på att Europarådet länge var en närmast västeuropeisk organisation i skuggan av EU. Men så föll muren, och utvecklingen gick med en rasande fart. I dag är Europarådet en så gott som alleuropeisk organisation med 40 medlemsländer inklusive Ryssland och Ukraina. Det pågår nu ett intensivt arbete för att stärka och stödja de mänskliga rättigheterna, den demokratiska utvecklingen och rättssäkerheten i de här nya medlemsländerna. Det kan vara en nog så svår uppgift att övertyga folkopinioner t.ex. om att man inte skapar ett bättre samhälle med dödsstraff. Naturligtvis blir det många bakslag, men i stort sett rör det sig åt rätt håll. Det som ger mig hopp är att aldrig förr i människans historia har det fredliga samarbetet varit så intensivt, aldrig förr har det pågått på så många områden av mänsklig aktivitet och aldrig förr har det utvecklats med sådan fart och kraft. Jag tror att vi kan säga detta trots att FN tyvärr fortfarande är ett litet frö till vad det kan bli i framtiden. Vår uppgift som medmänniskor i denna sargade värld är att delta i en fredlig revolution för miljö, överlevnad och social rättvisa. Då är en fråga: Hur skall vi i Sverige kunna ta vårt ansvar för framtiden fullt ut om vi inte själva har framtidstro? När vi klev över tröskeln till 90-talet hade vi kommit långt med att bygga om det gamla Fattigsverige till ett modernt, ombonat och tryggt folkhem. Sysselsättningen var hög, skolan, sjukvården och omsorgen hade i stort sett bra kvalitet. Vi var förskonade från de stora klyftor och stora konfrontationer som plågade många andra jämförbara länder. Det som sedan hände i början av 90-talet chockade och skakade om oss. Vi fick detta oerhörda bakslag med massarbetslöshet, konkurser och sociala tragedier. Även om kräftgången nu har hejdats kastar den här ekonomiska chocken fortfarande sin slagskugga över förväntningar och framtidstro. Vad som ofta glöms bort i dagens svenska debatt är att den ekonomiska kollapsen innebar något mycket mer än de direkta synliga effekterna, dvs. att produktionen och hela Sveriges ekonomi krympte tre år i rad, att mer än 40 000 företag gick i konkurs och att en halv miljon jobb försvann. Vi fick också förödande långsiktseffekter som inte visade sig omedelbart. Dit hör att investeringar och framtidsbyggande rasade ned till en alldeles extrem bottennivå, vilket sätter djupa spår i Sveriges ekonomi långt in i nästa sekel. Dit hör att en allt dyrare statlig upplåning fick skyla över den utarmning som skedde av själva förutsättningarna för välfärden, dvs. att dyra räntekostnader och blytunga amorteringar obevekligt gröper ur välfärden förr eller senare. Dit hör också att framtidstrons friska vindar mojnade. Framtidstron inte bara slokade för många, utan den halades väl ned på halv stång. Det värsta av allt var kanske just det som skedde i människornas sinnen, nämligen en ny känsla av vanmakt, en förlamande osäkerhet och otrygghet, misstro och svartsyn som trängde tillbaka optimism och positivt tänkande. Samtidigt måste vi säga att guldgossarna på 80 talet greps av något som var minst lika illa, nämligen ett ekonomiskt högmod som bl.a. kom till uttryck i en helt hysterisk fastighetsspekulation. Det högmodet vill vi verkligen inte ha i retur. Men nu när så många nyligen har blivit brända får vi räkna med att mångas framtidstro halas ned långt under vad som motsvarar Sveriges faktiska förutsättningar. Vi har genomlevt en svår tid. Reformer har bytts mot nedskärningar. De ofrånkomliga skattehöjningarna har skurit tjocka remmar i den privata konsumtionen. När en ekonomi faller så huvudstupa ned i ett stort svart hål är det kraftödande att försöka dra upp den på fötter igen. Jag tror att vi nu har det värsta bakom oss. För två år sedan kraxade olyckskorparna om att vi inte kunde klara uppdraget att få ordning på statens affärer. Nu kan vi se att de hade fel. Och jag är övertygad om att de också har fel när de nu kraxar om att vi inte kan halvera den öppna arbetslösheten fram till år 2000. För oss socialdemokrater är arbetet grundläggande. Välfärden skapas av folket i arbete. Utan arbete ingen välfärd, utan välfärd ingen rättvisa. Jag vet att den som ofrivilligt stängs ute från arbetslivet aldrig kan känna sig riktigt fri och trygg. Att avskaffa en förtärande massarbetslöshet är en ödesfråga för Sverige. Om vi inte lyckas med det kommer vi obevekligt att slitas ned av motsättningar, misstro och social oro. Nu kommer det svåra. Vi måste avskaffa arbetslösheten på ett sådant sätt att den inte kommer tillbaka och blir ännu värre vid nästa lågkonjunktur. Det är därför vi måste avskaffa underskotten. Det är därför vi inte kommer undan besvärliga besparingar. Det är därför vi har slitit så med att försöka pressa ned investeringsräntorna till dagens låga nivåer. Vi behöver trygghet i vardagen. Inget barn skall behöva gå till skolan och vara rädd för att bli mobbad. Ingen kvinna skall behöva gömma sig för att slippa misshandlas. Inga unga skall bära kniv för att skaffa sig respekt. Här återstår mycket att göra. Det känner vi nog alla. Det som skrämmer mig är att i ett av världens mest jämställda länder är det över 100 kvinnor som misshandlas varje dag med sparkar, hot, hugg och slag, och ibland leder misshandeln till medvetslöshet. Detta är en utmaning för rättssamhället, folkrörelserna och för oss alla som medmänniskor. Skall vi stå upp för människovärdet behöver vi mycket sammanhållning och gemenskap. Barn och ungdomar är vår framtid. Alla vet att nästa generation behöver bästa möjliga utbildning. Men det är inte själva utbildningen som är målet, inte ens de fina kunskaper som den kan ge. Målet är människor som för med sig ut i livet vad de behöver för att vara kreativa på arbetet, trygga inför förändringar, delaktiga i samhällsbygget, bra föräldrar till nästa generation och goda medmänniskor. Det är stora krav, men det är spännande möjligheter som öppnar sig i kunskapernas och kompetensens samhälle. I det goda samhället skall den äldre generationen kunna leva ett rikt och aktivt liv. Varje människa skall ha rätt att åldras värdigt och ha rätt till den vård och omsorg hon behöver. Det finns kraft hos de unga sade Hans Andersson tidigare. Ja, det tror jag också. Men vi skall inte bortse ifrån att det finns en oerhörd vitalitet och kraft i vår äldre generation. Vi har all anledning att se med glädje på detta och ta vara på det i det svenska i samhället. Det finns en oerhörd vitalitet i den äldre generationen. Vårt samhälle måste också bygga på hänsyn till natur och miljö. Därför skall vi göra naturen synlig i vår nationella bokföring. Gröna nationalräkenskaper behövs som underlag för ekonomiska beslut och en grönskande ekonomi. Kretsloppssamhället innebär att naturresurserna skall användas, återanvändas, återvinnas och slutligen tas om hand med minsta möjliga förbrukning. Vi skall nyttja ekonomiska styrmedel, och vi skall gå från avlopp till kretslopp. Socialdemokraternas syn på framtiden skiljer sig starkt från moderaternas. I moderaternas idévärld bör politikens inflytande krympas i största möjliga mån. De beskriver gärna dagens verklighet som ett utlopp för klåfingriga politiker, som styr sina medmänniskors liv i det närmaste från vaggan till graven. Vi hörde Per Unckel tidigare. Jag tillät mig att återge en extrem formulering som har använts i deras programarbete i ett tidigare skede. Jag tyckte att hela andan i hans anförande svarade mot denna extrema formulering. Jag minns hur ledande moderater i denna kammare med nästan ödesmättad ton talade om för oss att nu har svenskens frihet minskat till 37 %. Det var inte 30 % eller 40 %, utan just 37 %. Jag skulle vilja be Per Unckel att förklara för oss andra vad det finns för idéer och tankar bakom att man procentsätter friheten på det viset. Om Per Unckel ställer sig bakom de idéerna kunde det också vara intressant att höra vilken procent moderaterna har på svenskens frihet i dag. Har den ökat eller minskat jämfört med dessa 37 %? Vi socialdemokrater vill öka friheten för alla människor. Vi ser att friheten har många bottnar. I ett samhälle av fria individer skall var och en ha frihet att söka sin egen personliga lycka, sin egen individuella frihet. Det är den självklara utgångspunkten för all diskussion om frihet. Men frihet kräver också något mer, att människor tar hänsyn till varandra. Friheten får inte bli fåtalets frihet att ta för sig på andras bekostnad. Skärningspunkten mellan moderaternas och socialdemokraternas perspektiv är just att moderaterna vill ge marknaden mera makt på bekostnad av de demokratiskt folkvalda församlingarna. Men vi anser att medborgarna måste styra samhället på demokratisk väg. Marknaden kan vara en utmärkt tjänare, men den är en dålig herre. Jag hör människor säga att det är närmast omöjligt för den enskilde att vara med och påverka hur det blir i framtiden. Jag vill svara: Tro inte att detta med att forma framtiden är för stort för att du skall kunna lägga dig i. Glöm inte att det stora alltid består av många små bitar. Allt kan vi inte göra. Men något kan vi alltid göra, och fler måste bestämma över mer. Tänk bara på vilka krafter du sätter i rörelse om du gör något så enkelt som att köpa en bunt Unicefkort för en femtilapp. Vad som händer är faktiskt att du är med och räddar livet på en annan människa, ett litet barn på andra sidan jordklotet. Du räddar inte barnet till ett liv i överflöd, men ändå till en möjlighet att möta framtiden. Om vi kan göra något så stort genom något så enkelt som att köpa Unicefkort, vad kan vi då inte göra om vi går tillsammans med andra människor och agerar långsiktigt, medvetet och uthålligt? Solidaritet är att sätta sig in i andra människors villkor och visa omsorg och omtanke om varandra. Låt solidariteten bli Sveriges väg att möta framtiden!

Herr talman! Jan Bergqvist hävdade att vi i moderaternas idévärld ville reducera politikens betydelse så långt som möjligt. Det är alldeles korrekt. Det stämmer. Vi vill reducera den till förmån för den möjlighet enskilda människor har att skapa sig sin egen framtid. Jan Bergqvist säger att det centrala i socialdemokraternas idévärld är att det är medborgarna som gemensamt, genom de demokratiska institutionerna, bestämmer hur framtiden skall se ut. I moderaternas idévärld är det centrala att enskilda människor själva bestämmer hur deras framtid skall se ut och att politiken därtill ger dem stöd att förverkliga sina livsprojekt. Detta är två vitt skilda filosofier. Jag tror att Jan Bergqvist kommer att få se att den moderata filosofin kommer att vinna ökad terräng i takt med att människor har tillskapat sig ökade förutsättningar att faktiskt förse friheten med ett eget individuellt innehåll. Priset för Jan Bergqvists samhällsfilosofi börjar nu bli ohyggligt högt. Det demokratiska systemet, dvs. politikens maktambitioner, om vi använder något mindre högtidliga ord, har i Sverige blivit så formidabelt kostsamt att det i dag bokstavligen slår ut människor till social misär. Vi talade för några timmar sedan, herr talman, om hur låginkomsttagare får betala Jan Bergqvist säger att det måste vara så därför att det ligger i de allmänna solidariska förpliktelserna, och vi måste rädda statsfinanserna. Men detta, Jan Bergqvist, är omoral. Det innebär att politiken kräver en tribut som är orimlig och som gör att människors möjlighet att förverkliga sina personliga livsprojekt går om intet. Det är därför jag säger att politikens roll måste reduceras så att också de med låga inkomster får en chans att göra sin stämma hörd och förverkliga sina framtidsplaner.
Herr talman! Beträffande de 70 % som nämns vill jag påpeka att moderaterna har sina egna siffror när de beskriver skatteverkligheten. Det där är inte en korrekt beskrivning av hur det fungerar. Det är ett räkneexempel. Jag har sett att det finns fel i den tabell jag har. Skriver Per Unckel rent principiellt under på den här formuleringen: Varje ingrepp i medborgarnas liv, varje reglering, varje skatt, försvårar planer och dödar livsprojekt? Betyder det i så fall att vi, när vi tar ut skatt för att förbättra för de handikappade, enligt moderaterna minskar friheten i Sverige och dödar livsprojekt? Per Unckel talar gärna om bristande moral hos andra. Jag vet inte om det hjälper honom att bli moralens väktare framför andra, jag är inte säker på att han har kvitto på detta.
Herr talman! Jan Bergqvist frågar om jag skriver under på en formulering som han återgav ur ett moderat framtidsprogram från 1990. Svaret är ja, och jag skall förklara varför. Varje skatt som vi tar ut försvårar per definition förverkligandet av livsprojekt som de personer kunnat förverkliga som har att betala skatten. Däremot är det naturligtvis inte detsamma som att säga att alla dessa livsprojekt måste skyddas. Det finns områden där det är fullt motiverat att ta från somliga för att ge andra möjlighet att förverkliga sina ambitioner. Vad den lilla meningen säger är emellertid att det är på politiken det måste bero att motivera varför man skall ta skatt från någon för att förverkliga andra ideal. Eller annorlunda uttryckt: Det stämmer i vart fall en liberal till viss försiktighet innan man expanderar politiken på andra människors bekostnad. Det är innebörden av meningen. Får jag därtill lägga en reflexion, herr talman, angående Jan Bergqvists inledningsanförande. I nästan skrämmande hög utsträckning bekräftade han mina värsta farhågor om socialdemokratin. Den ekonomiska krisen uppstod i början av 90-talet, sade han. Har inte Jan Bergqvist läst sin ekonomiska historia? Det skulle vara effekten av 90-talet som nu kastar sin slagskugga framåt. Var det inte snarare effekterna av ett samhällssystem som kollapsade som slog ut i full blom i början av 90-talet, Jan Bergqvist? För många av oss är det trots allt en inspirerande början på att nu försöka bygga någonting nytt, i stället för att nostalgiskt grubbla oss tillbaka till en tid som för alltid är borta. I mitt inledningsanförande talade jag om dem som gick rätt och dem som gick fel i vändkorset. Jan Bergqvist har tyvärr bekräftat att i vändkorset tar han fel riktning.
Herr talman! Per Unckel bekräftar att han ställer sig bakom att varje skatt försvårar planer och dödar livsprojekt. Det är en värdefull upplysning. När moderaterna talar om frihet kan vi då se att de har ett inskränkt frihetsbegrepp. De ger röst åt just det frihetsbegrepp som innebär att fåtalet skall kunna ha rätt att ta för sig på andras bekostnad. Varför har vi skatter? Jo, för att vi skall kunna finansiera organisationen av ett gott samhälle inklusive välfärd och trygghet för alla medborgare. Moderaterna definierar frihet så att frihet för svensken är allt som ligger utanför det gemensamma, men allt det andra dödar och hotar livsprojekt.
Herr talman! Jag tycker att det var ett vackert anförande som Jan Bergqvist höll här. Den biologiska mångfald som hotas av världens skogsskövling värnas av socialdemokraterna, tydligen. Hur kommer det sig då att man inte, trots att 80 av Sveriges främsta forskare har krävt det, kräver ett moratorium så att avverkningen av våra egna sista natur och urskogar stoppas? Skall vi bara bry oss om andra och strunta i våra egna? Ett annat uttalande som jag är litet förvånad över - det låter litet stenåldersmässigt, tycker jag - är: Välfärd skapas av arbete. Innebär det att smartare teknik inom industrisektorn uppfattas av socialdemokraterna som ett hot mot välfärden?
Herr talman! Det är inte så, tvärtom. Någon måste ju sköta tekniken, dvs. en handens eller hjärnans arbetare. När vi talar om tillväxt handlar det väldigt mycket om att vi som människor vill arbeta litet effektivare, litet bättre och litet smartare om man så uttrycker det i dag än vad vi gjorde i går. I detta ligger människans vilja att utvecklas. Ordet tillväxt är för mig inte ett fult ord. Tillväxt är någonting som ligger i människans natur; man vill utveckla och göra bättre. Men det är viktigt att man ser till att tillväxten inte tar felaktiga banor utan att det blir en hållbar utveckling. När det gäller urskogar har jag glädjen att i Miljövårdsberedningen vara med om ett utredningsarbete som handlar om just hur vi skall ta vara på mångfalden i skogen. Det har också att göra med vad vi har för resurser för urskogarna.
Herr talman! Problemet med skogen i Sverige är att just nu, precis just nu, utrotas de sista natur och urskogarna. Jag undrar: Varför gör de det, när Jan Bergqvist visar ett sådant stort intresse för den biologiska mångfalden och skogarna i världen i övrigt? Det är ju det geografiska område som kallas Sverige som Jan Bergqvist har ansvar för. Jag tycker att man måste se över detta. Jag är väldigt positiv till en teknisk utveckling som plockar bort mycket lönearbete. Jag är inte alls rädd för det. Jag tror inte att det är så enkelt att mer arbete skapar välfärd. Så är det inte. Teknisk utveckling skapar också välfärd. Lönearbete i sig är ingen garant för ökad välfärd - tvärtom ibland.
Herr talman! Inom socialdemokratin har vi alltid visat att vi är beredda att låta det bli ett samarbete mellan människa och maskin genom t.ex. teknikutveckling. Det viktiga är att det inte är maskinerna och tekniken som styr människan, utan att människan har kontroll över den tekniska utvecklingen. Det är oerhört viktigt, och därför står jag fast vid den formulering jag använde. Arbetet är det grundläggande. Det har det alltid varit för Socialdemokraterna och det kommer det att fortsätta vara. Jag håller inte med om den beskrivning som Birger Schlaug gör, dvs. att vi utrotar urskogarna i Sverige nu så att vi nästa år eller så skulle ha gjort oss av med alla urskogar. Det är en oerhört stor och viktig uppgift att bevara mångfalden i skogen, och alla goda krafter behöver hjälpa till, men det hjälper inte att man beskriver situationen på ett överdrivet sätt.

Herr talman! Jag har varit med länge i riksdagen och har haft förmånen av att vara med och bygga upp många välfärdssystem och många bra saker, inklusive att jag har kämpat mycket för enprocentsmålet i biståndet. Visst känns det bittert att finansieringen av välfärden och biståndet rycktes undan i början på 90 talet så att vi i dag inte kan upprätthålla enprocentsmålet. Därmed inte sagt att vi inte kan återkomma både när det gäller bistånd och välfärd i övrigt.

Herr talman! Politik är att vilja, men det är också att veta och ha engagemang för rättvisa. Jag vill påstå att vi har det.
Herr talman! Jan Bergqvist talade om olyckskorparna som kraxade om att det inte skulle gå att sanera statens finanser. Jag hörde nog till dem som inte trodde att det skulle gå så fort. Men det beror på att jag inte ens i min livligaste fantasi kunde drömma om att man på ett sådant sätt skulle sanera statens finanser i förhållande till hushållens att hushållen skulle få ta hela stöten. De som inte själva har byggt upp dessa system, som visserligen har tagit emot tacksamt det de har fått men inte har byggt upp systemen, fick ta hela smällen. Jag minns hur vi i fyrpartiregeringen satt i timmar och diskuterade hur barnfamiljerna skulle klara av att vi skulle frysa barnbidragen - inte sänka dem, utan frysa dem. Vi visste att socialdemokraterna skulle rösta emot det förslaget här i riksdagen, och vi var oroliga för hur barnfamiljerna skulle klara det. Då kunde inte jag drömma om att socialdemokraterna skulle kunna göra dessa nedskärningar, och så snabbt, utan att ge barnfamiljerna någon möjlighet till framförhållning, såsom de har gjort. Det måste också kännas bittert att stå och tala om att köpa Unicefkort samtidigt som biståndet skurits ned på det sätt som har skett.

Herr talman! Det är synd att Jan Bergqvist inte har någon debattid kvar, besvärad som han är av debatten om låginkomsttagarna och skatten. Han är så besvärad att han inte ens vet hur mycket skatt hans egen regering tar ut av låginkomsttagare. Det är kommunalskatt, sociala avgifter på jobbet, 25 % moms på de pengar man har kvar när skatten är betald och man handlar i butikerna och fastighetsskatt på hyran eller huset. Jag var nog snäll som sade att man bara tar ut 70 % av inkomsten i skatt också av dem med de lägsta inkomsterna. Det är dem, Jan Bergqvist, jag talar om. Vad är moralen i att ta ut 70 % skatt av dem med lägst inkomster, som om de hade råd att bidra till maktstatens alla ambitioner med sina låga inkomster? När jag talar om att detta förtär livsprojekt talar jag om dessa människor. Jag talar inte om höginkomsttagare; de klarar nog av att betala skatt. Jag talar om människor som skatten bokstavligen försätter i arbetslöshet. En liten tanke på deras framtid skulle vara klädsam i nästa debatt som Jan Bergqvist medverkar i.

Herr talman! Jag skall ta upp en ny fråga. Jag hälsade på en kvinna uppe i Falun för ett par veckor sedan. Hon heter Margareta Olsson och bor i Bjursås. Hon har jobbat inom sjukvården tidigare, varit anställd hos en städfirma och varit hemmamamma och familjehemsförälder. Hennes man är polis. Hon kan beskrivas som en medelsvensson. För några år sedan beslöt hon sig för att starta eget, och då höll hon sig till ett område som hon kan och startade en städfirma. Hennes affärsidé går ut på att höja statusen på städyrket. Hon jobbar med allt från proffsig utrustning och rengöringsmedel som innehåller få kemikalier till snygga kläder och omfattande fortbildning av de anställda. Denna kvinna har alltså frivilligt valt att ta ansvar för ytterligare elva kvinnor i glesbygd, för att de skall få sin försörjning förutom att hon tar hand om sin egen försörjning. Hur lönas hon för sin insats? Man skulle ju förvänta sig att hon omhuldas på alla sätt av staten för det. Men i stället känner hon sig närmast förföljd. Hennes bördor lättas inte, utan tvärtom. Det kommer ständigt nya pålagor som gör att hon känner att hon inte vet om hon skall orka fortsätta. Det vore lugnare för henne att återgå till sitt gamla jobb. Det senaste exemplet har hon upplevt som ett verkligt dråpslag. Det är det beslut som Socialdemokraterna har drivit igenom tillsammans med Centern, Det är inte särskilt svårt att föreställa sig en situation där en av städerskorna bryter handen - det hade hänt året före - och en annan kanske drabbas av allergi, som det tar flera veckor att utreda. Under den tiden skall Margareta Olsson betala ut lönen som vanligt, men hon får inte in några pengar eftersom städerskorna inte kan göra sitt jobb. Det behövs ganska stora marginaler för att klara detta. De marginalerna finns inte, och risken är därför överhängande att hela företaget går i konkurs om detta inträffar. Vem tjänar i så fall på den affären? De här reglerna för sjukersättning är bara ett exempel på kontraproduktiva regler som drabbar småföretagarna. Om vi skall ha en chans att klara arbetslösheten är punkt 1 A att undanta åtminstone de minsta företagen från regler som hotar att utrota dem.
Herr talman! Varför är just 40 timmar normalarbetstid? Varför är det inte 54 eller 38 timmar? Varför är det just 40 timmar? Är det en naturlag enligt kd?
Herr talman! Jag kan hålla mig till det företag som jag just beskrev. Där kunde städerskorna utföra sitt jobb på vilken tid de ville under dagen. Huvudsaken var att de gjorde ett bra jobb. Det är en modell som jag skulle vilja se mer av. Det var alltså de som köpte tjänsterna som bedömde om det var bra eller dåligt.

Herr talman! Då ämnet för dagens debatt presenterades hade jag min koppling klar, delvis till denna bild av Staffan Lindén, kallad Staffans Stollar: - Vad har du för yrke? - Jag är småföretagare. - Gå hem och rädda Sverige då! Det är tänkvärda ord och tänkvärda meningar. Många av oss deltog i valdebatten 1994. Vi minns - om vi vill - att nästan alla politiker med frenesi talade om vikten av ett bra och sunt företagarklimat i Sverige. Det talades om att företagarna var de stora hjältarna. Det var dessa hjältar som skulle rädda Sverige. Det var vänliga ord i massor före valet om hur viktigt företagandet var för landets utveckling. En företagarpolitik, värd namnet, måste vara förtroendeskapande, trovärdig, långsiktig, konsekvent och logisk. Ibland i debatten får man en otäck känsla av att då namnet företagare nämns ser vissa en person framför sig som är miljonär och som har ett enda i sikte: att skinna och utnyttja sina anställda och tjäna massor av pengar. Verkligheten är förstås en annan. Om man tittar på tidningarnas alltid så populära uppräkningar av vad olika kända personer i vårt samhälle har för inkomster kan man lätt konstatera att det ingalunda är småföretagarna som toppar dessa löneligor. Om det däremot fanns en liga med antalet veckoarbetstimmar skulle säkerligen listan få ett annat utseende. Det måste vara så att kreativa och företagsamma människor ges stimulans att lyckas. I dag är det fint, rumsrent och nästan hjältebetonat att vinna 5 miljoner på Bingolotto hos Loket en lördag, medan en företagare som tjänar 5 miljoner ses med helt andra ögon. Om man frågar företagarna hemma i Dalarna vad som bör göras är inställningen klar: Åk till Stockholm och kämpa för att ta bort hinder och krångel, och inför inte en massa bidrag och instifta inte allehanda organ och institutioner för att dela ut dessa bidrag. Herr talman! Ibland får man känslan, då man hör debatter från denna stol, att det är vi politiker som skapar arbetstillfällen och nya jobb. Så är det ju inte; det är inte vi politiker som skaffar själva arbetstillfällena och skapar jobben. Vi kan bara lägga en bra och stabil grund. Man kan inte administrera fram utveckling och nya företag. Man kan inte administrera fram nya arbetstillfällen. En bra företagspolitik är också: tillväxt och balans i ekonomin, tillväxtfrämjande skattesystem, bra, långsiktiga och stabila regler, företagsamma attityder såväl från oss här i riksdagen som i "offentligheten" i övrigt, en väl fungerande infrastruktur, ett väl fungerande utbildningsväsende och en bra tillgång på arbetskraft. Vi som deltog i småföretagarriksdagen i oktober i fjol kan det tolvpunktsprogram som tusentals företagare i landet stod bakom. Den listan borde sitta över alla makthavares skrivbord - i alla fall över de skrivbord som ägs av en makthavare som inte bara med läpparnas bekännelse säger att man månar om småföretagsamheten. Den småföretagarriksdagen hade många kreativa småföretagare på plats, och en bjöd in oss riksdagsledamöter till pryo i sitt städföretag, som Inger Davidson nyss nämnde. Hon och jag har också varit där. Det var lärorika dagar; inte bara att vara hotellstädare i frukosttid på ett storhotell och se kritstrecksrandiga människor nonchalant passera mig som städare utan att lägga märke till en så enkel person, utan också att få en pryotid som ånyo gav mig en klar insikt om vilka arbetsuppgifter, vilka pålagor och vilken byråkrati som åvilar en liten företagare. Inger Davidson nämnde också detta nyss från talarstolen. Sjuklöneperiodens längd kan jag inte undgå att ta upp här. Jag var nyligen på en konferens i Falun där näringsminister Anders Sundström medverkade. Det var bra att han var där. Näringsministern fick då från Skogsarbetareförbundets ordförande i Dalarna i klartext höra att just förändringen av sjuklöneperiodens längd "motverkar att nyanställningar sker". Det var säkert nyttigt att en socialdemokrat - av en annan socialdemokrat - fick höra en sådan sanning. Att sanningen kom från en person som dessutom arbetar ute i den s.k. verkligheten försämrade inte läget. Det som ändock gav en liten ljusning i den frågan var att näringsministern inför alla lovade att "titta på annat alternativ". Sveriges företagare väntar med spänning, och det är mycket bråttom. Herr talman! Det sägs nu vara halvtid i den s.k. matchen. Många har fått känna på hur det är att åter ha Socialdemokraterna vid makten, och få människor - om några - känner igen sig från vad som sades i valet. "Halvering av arbetslösheten" är ord som alla minns. Läget just nu, enligt den minister som jag tidigare citerade, är en "spännande och bra situation". Det sade han vid sitt besök i mitt hemlän. Jag tror att få delar hans uppfattning att situationen är bra. Vi vet att arbetslösheten i Dalarna är den tredje högsta i landet, och nyligen visade arbetslöshetskurvan all time high - något som oroar. För att återknyta till Sundströms tal om matchen, "första halvlek" och att situationen är "bra och spännande" ligger det nog nära till att några får röda kort. Hur länge som helst kan det inte heller hålla - vi har hört det i debatten tidigare i dag - att säga att den borgerliga regeringen gjorde si eller så och att det är grunden till att man nu tvingas göra si eller så, särskilt då man ständigt gör uppgörelser med ett av de partier som just gjorde "si eller så". Nej, det är dags att de ivriga röda spelarna, påhejade av de gröna, sparkar bollen framåt. Det finns mycket att säga om skolan, äldreomsorgen, landstingens underliga prioriteringar av sina pengar, änkepensioner och underhållsbidrag, samtidigt som vi skaffar oss högre partistöd. Slutligen vill jag säga några tänkvärda ord som jag hörde på den konferens som jag tidigare refererade till: Framtidstron skapar tillväxt. Tillväxten skapar framtidstron.

Herr talman! Jag återkommer till frågan om sjuklöneperioden. Marianne Andersson sade att det är viktigt att ha bra underlag för bra företagande. Jag vill bara kort och gott fråga: Hur ser Marianne Andersson och Centern på den utökade sjuklöneperioden? Är det ett hinder för företagen, är det ett problem för företagen? Har det kommit Centern till känna?

Herr talman! Kan man t.o.m. få ett löfte av Centern att man arbetar för att få en förändring till stånd? Näringsministern antydde att han kunde tänka sig något sådant. Kan man tänka sig att Centern ställer krav? Man är ju van att höra från talarstolen minst en gång i veckan vilket stort ansvar Centern tar. Kan man tänka sig ett stort ansvarstagande gentemot småföretagen även här?

Herr talman! Sverige står inför ganska stora samhällsförändringar. Jag tycker att det framgår tydligt av den debatt som förts tidigare i dag att i många av de största frågorna famlar vi allihop. Det finns inget facit och vi kan inte använda de gamla värderingarna. Vi kan inte använda de gamla traditionella metoderna för att lösa de problem vi står inför. Vi skall vara ärliga och erkänna det. Det krävs en helt annan dimension av politiken i dag. Jag tänker diskutera trafikfrågan ganska mycket. Trafikfrågan är en av de centrala delarna i miljöfrågorna, och miljöfrågorna är ju en av de centrala delarna i den hållbara utvecklingen. Trafikfrågorna är inblandade i majoriteten av de miljöhot vi står inför. Det är också ett område där man inte ser något framtidsperspektiv. Det är snarare ett område där vi återigen ser bakåtsträvande metoder. Energiförbrukningen ökar, koldioxidutsläppen ökar osv. osv. Jag tror att vi alla känner till åtminstone de stora linjerna i problemen. Trafikpolitiken har alltid varit och är fortfarande väldigt konservativ. Vi har trott att man kan bygga motorvägar och lösa stora konflikter. Delvis har vi löst en del problem, men vi har samtidigt skapat andra och så mycket större problem, som vi i dag inte kan hantera och som vi i dag inte heller kan åtgärda - vi kan inte rädda det som en gång har blivit förstört; det är ju det som är problemet med miljöfrågorna. Som jag ser det har vi i dag en konkret möjlighet att bryta det här mönstret. Vi har i dag faktiskt en möjlighet att förändra vårt beteende. Om vi inte börjar nu kommer vi aldrig att komma fram till någonting annat. Statsministern sade i morse att det nu finns en möjlighet att utökat budgeten, för nu står vi friare gentemot kapitalet. Jag hoppas att han har rätt. Det är synd att regeringen har varit så tam som man har varit i de här frågorna. Visserligen är det sant att den som står i skuld inte är fri, men den passivitet som jag tycker att regeringen har visat har varit en svaghet. Men nu om inte förr finns det en möjlighet att också förändra politikens innehåll, därför att vi står friare gentemot kapitalet. Jag hoppas verkligen att vi kommer att utnyttja den möjligheten. Det är nödvändigt med politisk handlingskraft. Kapitalismen och marknadsekonomin har ytterst begränsad förmåga att lösa framför allt miljöproblemen. Företag och industrier går aldrig längre än vad som är nödvändigt. Jag tycker att jag ser exempel på det överallt. Vi får inte vara naiva och tro att företagen ensamma kommer att lösa de problem som vi står inför. Industrier är i dag totalt ovilliga att förändra produktionen i grunden. Låt oss ta t.ex. bilindustrin som exempel. Där slåss man med näbbar och klor för att bevara arbetstillfällen, men man kan inte tänka sig att förändra sin produktion, utan det är bilar som skall produceras. Man kan egentligen inte heller tänka sig att utveckla de bilar man producerar speciellt mycket. Vi har fortfarande väldigt hög bensinförbrukning per bil i Sverige. Man kan då fråga sig om det finns ett självändamål i att producera bilar. Jag tycker inte det. Jag tycker att vi skall vrida och vända på det och producera andra saker - människor som i dag producerar bilar har kunskap som kan användas till helt andra områden. Det är på så sätt vi skall kunna gå vidare. Om vi jämför bilindustrin med data och IT tekniken tror jag att vi ganska tydligt ser skillnaden. Det behövs tydliga spelregler för att de här företagen och industrierna skall få incitament att förändra sin produktion, och de styrmedlen finns inte i dag. Det är därför vi måste ha mer politik än vi i dag kanske vågar ha men som det är mycket möjligt att ha. Per Unckel sade i debatten tidigare i dag att folket nästan alltid har rätt. Det må vara sant. Men för att folket skall kunna ha rätt behövs det kunskap hos alla. För att veta vad som är rätt behöver vi få fundera tillsammans, vi behöver få information, men vi behöver också ekonomiska möjligheter att göra de saker som är rätt, att agera rätt i samhället. Vi behöver demokrati i samhället för att kunna göra det som är rätt. Jag menar att dessa tre saker i dag faktiskt egentligen inte finns i vårt samhälle. Vi lever inte solidariskt med andra delar av världen, vi har mycket större förbrukning än andra. Det handlar om energi, mat och övrig konsumtion. Det handlar om att vi utnyttjar tredje världen för våra egna personliga intressen, och det handlar om miljöskulden. Att utveckla miljösektorn får konsekvenser för oss alla. Vi måste förändra vår livsstil, vi måste spara - vi måste tänka efter mycket mer - och vi måste använda den nya tekniken. Där är vi dåliga i dag. Jämställdhet och jämlikhet är en förutsättning för att kunna göra den positiva utveckling som jag tror att vi alla vill ha möjlig. Men då behöver vi inse att resurserna skall fördelas rättvist. Jag tror inte att någon av oss sitter inne med alla lösningar på alla problem. Det måste vi erkänna. Däremot vet jag en hel del vägar som jag inte vill gå, en hel del vägar som vi gemensamt måste stänga av för att kunna gå vidare till det hållbara samhälle som vi söker. Politikernas roll i dag är att erkänna att facit inte finns. Därför måste vi vara lyhörda - vi måste lyssna på vad andra människor har att säga. Vi måste kunna be om hjälp men också ta emot den. Därför är det viktigt att alla människor ges möjlighet att aktivt delta i samhället. Det är vår roll i dag, och den tycker jag inte att vi tar.

Herr talman! Det finns i dag minst 20 000 kemiska ämnen och ungefär 60 000 kemiska produkter enbart på den svenska marknaden, och det tillkommer flera tusen varje år. På 30 år har de kemiska ämnena ökat 40 gånger, och kunskaperna om hur produkterna påverkar miljön är i de flesta fall bristfälliga. Det finns tillfredsställande toxikologiska data för mindre än 10 %. Data om skador på miljön finns för mindre än 1 %. Endast en del av kemikalierna kan identifieras genom analyser. Ett stort antal ligger under detektionsgränsen och utvecklar giftverkan utan att vi vet om det. Nedbrytningsprodukterna är i regel okända. Samtidigt är många av våra värsta miljö och hälsostörande kemikalier mycket effektiva och funktionella. Skonsammare ersättningskemikalier är ofta inte lika effektiva men duger bra ändå. Herr talman! Vi kan nöja oss med det näst bästa! Men nyttan och bekvämligheten för människan tycks vara det enda viktiga. Valfrihet till döds! Den förorenade människan är själv borta efter en mansålder, men denna samhällsutveckling är inte uthållig. Vad vi med säkerhet vet är att allting sprids, och ingenting försvinner - det säger entropilagen, som är en naturlag. Kemikalierna finns i dricksvattnet, födan, avloppsslammet, inom och utomhusluften och påverkar naturen och människans hälsa. Det finns farliga kemikalier i växter, djur, människor, äggstockar, spermier och bröstmjölk, och en ytterst liten del kan samlas in och återanvändas. Det är en angelägen uppgift att radikalt minska kemikalieflödet, och den kemisk-tekniska industrin måste begränsas. Herr talman! Det hjälper inte att försöka begränsa utsläppen vid produktionen! Det är förbrukningen som radikalt måste stoppas. Även om det vore nollutsläpp och slutna processer vid fabrikerna körs lastbilslaster ut genom fabriksgrindarna och sprids. Hälsa och miljö är brickor i ett ekonomiskt spel. Multinationella kemijättar släpper ut nya kemikalier som de registrerar efter att själva ha testat dem. Efter ett antal år kanske det uppstår misstankar om att ämnet är hälso eller miljöfarligt. Det tar då ungefär tio år att lära sig analysera ämnet och därefter ungefär tio år att driva igenom förbud, om det över huvud taget går. Vid det laget har den kemiska industrin bytt ut ämnet mot en ny okänd substans. Några exempel är förbuden mot PCB och DDT. I stället för PCB kom klorparaffiner och bromerade flamskyddsmedel, som har visat sig ha stora hälsoeffekter. I stället för DDT kom nonylfenoletoxilaterna, som har tre fyra gånger så kraftig östrogeneffekt. Forskningen har visat att mäns spermieproduktion halverats de sista 50 åren. I Göta älvs vatten, som är vattentäkt för hela Göteborgsområdet, finns nonylfenoler. Sverige har satt upp ämnet på en begränsningslista, och det betyder att önskemål finns om frivilligt beslut att 90 % av användningen skall upphöra till år 2000. Efter det blir det kanske lagstiftning. Men kan Sverige självständigt lagstifta om kemikalier efter EU-inträdet? Det är den stora frågan. EU:s miljögaranti pratades det mycket om. Ett land skall kunna säga nej till import av en vara med hänvisning till att den är skadlig för miljön. Men förbud betraktas som handelshinder. I EU är detta alltså inte miljöpolitik utan handelshinder! Sverige tvingas 30 år tillbaka i tiden och kan tvingas att acceptera gifter som förbjöds redan 1966. Vad är viktigast - att kemiindustrin får sälja sina gifter eller att ett enskilt land får skydda sin miljö? Det som är tillåtet i ett land skall tillåtas i alla. Det sämsta landet blir norm. Säg i stället: Giftiga ämnen som är förbjudna i ett land blir automatiskt förbjudna i hela EU. Naturvårdsverket har utvärderat miljöeffekterna inom det svenska jordbruket efter Sveriges EU medlemskap, och verket konstaterar att bruket av bekämpningsmedel nu ökar. Medlen har trängt ned i vårt grundvatten. Gång på gång får vi bekräftat genom provtagning att det är på detta vis, och ändå kan man inte analysera alla bekämpningsmedel. Laboratorierna klarar inte heller av det. EU:s regler och lagar verkar i stället säkra en fortsatt svensk användning av kemiska medel. Förbudet för trikloretylen har överklagats av 60 företag. Länsrätten gav dem rätt och sade att Romfördraget bekräftar att man kan överklaga, därför att ett land inte får gå före. Nu kar Kemikalieinspektionen överklagat till nästa instans. Det skall bli mycket spännande att se vad som sker där. Stämmer länsrättens dom blir det processande. Företag och den fria marknaden har inte det ansvaret. Det ser vi när 60 företag överklagar. Det måste finnas regler och stränga bestämmelser för detta. Kemikalieinspektionen säger att bekämpningsmedel i dag inte är ett prioriterat område nationellt.

Herr talman! För att vårt land skall få en hållbar samhällsutveckling på längre sikt måste vi anta många utmaningar. Jag säger hellre "anta utmaningar" än "lösa problem", för jag tycker att vi behöver en positiv grundton. Vi politiker har ett ansvar för att inge framtidshopp. En stor utmaning att klara är välfärden. Välfärd är ekonomiska ersättningar när den egna förmågan till försörjning sviktar tilfälligt eller permanent. Välfärd är också offentliga tjänster och service. Men välfärd och trygghet är mycket mer. Den offentligt finansierade välfärden är därför beroende av flera fundament. Välfärden är beroende av en etisk grund - en sammanhållen etik och en gemensam känsla för rätt och fel, där goda dygder som personligt ansvarstagande, hederlighet, att göra rätt för sig, att hushålla med resurser, att dela med sig osv. måste få bli allmänna ideal igen. Välfärden är vidare beroende av en stark ideell sektor som kan skapa trygghet, närhet och gemenskap. Familjer, föreningar, organisationer och frivilligcentraler skall därför stöttas i sina roller som nätverksbyggare. Välfärden är dessutom utomordentligt beroende av en stark privat sektor som genererar de resurser som behövs för att finansiera den offentliga välfärden. Ingen annanstans ifrån än från näringslivet kommer resurserna som kan finansiera ett uthålligt välfärdssystem. Företagandet måste därför få goda långsiktiga villkor. Entreprenörskap och företagaranda måste uppmuntras i hela landet. Det leder till ekonomisk tillväxt, vilket för oss kristdemokrater inte är något mål utan ett medel för att skapa välfärd. I dag har dessa välfärdens fundament brister. Även själva välfärdssystemen har stora brister. Dagens socialförsäkringssytem är inte tillräckligt robusta för att skapa ekonomisk trygghet, som är en viktig del i ett välfärdssamhälle. Sedan 1990 har ungefär 330 förändringar genomförts i systemen. De utgör inte heller precis någon översiktlig helhet. 1995 fanns det 47 olika ersättningstyper i dessa system, som regleras i ett femtontal lagar och administreras av ett tiotal olika huvudmän. Det spretar alldeles för mycket. De är inte heller effektiva. Dels administration, dels fusk, överutnyttjande och systembrister slukar 12-14 miljarder kronor per år. En stor brist är också att inte alla medborgare omfattas av systemen. Ca Inför framtidens utmaning att bygga hållbara trygghetssystem måste en insikt växa fram om att det inte längre håller att fortsätta lappa och laga. Vi kan inte addera ytterligare ett hundratal eller ett par hundra förändringar under resten av 90-talet till de 330 vi redan har. Vi måste i stället gemensamt över partigränserna ta ett större grepp på systemen, där samordning, renodling och förenkling måste bli ledord. I de överväganden som måste göras när det gäller att starta denna mödosamma väg mot hållbara system vill vi kristdemokrater bidra också med ett flertal vägledande principer. Systemet måste vara ekonomiskt robust. Det måste vara politisk robust, och det måste råda bred enighet. Det måste vara skyddat mot dagspolitik, innehålla goda incitament, ha bra koppling mellan inbetalda avgifter och förmåner, vara flexibelt osv. Förutom en insikt om brister och förändringsbehov kommer det att krävas vilja och mod av oss politiker för att ta det samlade grepp som behövs - lika mycket vilja och mod som pensionsuppgörelsen har krävt. Min förhoppning är att de motigheter som har drabbat genomförandet av det reformerade pensionssystemet i stället för att avskräcka skall få sporra oss till nya stordåd genom gemensamma tag. Det, herr talman, är inte bara önskvärt; det är nödvändigt.